Herr talman! Regionalpolitiken sägs vara, och i än högre grad bli, den stora och viktiga frågan i framtiden. Visst är regionalpolitiken betydelsefull för delar av vårt land, men i grunden rör de orsaker som ligger bakom den växande regionalpolitiska debatten betydligt djupare och allvarligare problemställningar. När ropen på hjälp av staten hörs från nästan hela landet, är det inte traditionella regionalpolitiska problem som skall avhandlas utan bekymmer av en helt annan storleksordning. Då räcker det inte att vara storslagen i ambitionen att bygga ut regionalpolitiken, eftersom en effektiv regionalpolitik förutsätter en i övrigt fungerande ekonomi som skapar tillväxt i huvuddelen av Sverige. Så är inte fallet i dag, och därför kan inte heller en mycket ambitiös regionalpolitik leda oss bort från den hotande regionala stagnationen. Den för någon tid sedan publicerade skriften I framtidens kölvatten tecknar bilden av ett land som i stort sett håller på att tömmas på människor, tillväxt och utvecklingskraft med undantag för ett fåtal storstadsregioner. Om vi inte gör något, och det ordentligt, så har vi att se fram mot ett Sverige som består av tre fyra snabbt växande utvecklingscentra, liggande som välmående öar i ett i övrigt förtvinande landskap. Herr talman! Jag vill inte påstå att jag tror att allt i den nämnda skriften är högsta sanning, men alla med tillräcklig insikt i dagsproblemen måste förstå att innehållet är så allvarligt att det borde leda fram till en grundlig analys av orsakerna till att detta förskräckande framtidsscenario kan bli verklighet. En analys för dagen ger svaret att orsaken är brist på bra allmänna tillväxtförutsättningar i hela Sverige. Att detta är en korrekt slutsats har ett starkt stöd i verkligheten. Den oundgängliga tillväxten i näringslivet kan på grund av långliga tider av utvecklingsfientlig politik bara ske i områden som har vad man skulle kunna kalla för de bäst-bästa förutsättningarna. De finns på ett fåtal håll i landet. Där, och nästan bara där, finns alla de goda betingelserna för att företag, framför allt företag inom nya teknikoch affärsområden skall kunna skapas och växa sig starka. Ingen borde egentligen vara särskilt förvånad över att tillväxten sker i regioner där alla goda krafter finns och där de kan samvariera tillräckligt effektivt för att skapa lönsamhet som är stor nog att betala överkostnaderna, som lång tid av socialdemokratiskt företagsfientlig politik medför. Det är då inte heller förvånande att samma företagsfientliga politik kväver och hämmar utvecklingen i resten av landet. Det förvånar inte heller att hög aktivitet av forskning och teknikutveckling som är spännande och erbjuder stora möjligheter till självförverkligande för enskilda människor drar till sig kvalificerad arbetskraft på samma sätt som en torr svamp drar till sig vatten. Spänningen och möjligheterna till självförverkligande kan på sätt och vis kompensera ett näst intill konfiskatoriskt inkomstskattesystem. I resten av landet lägger samma skattesystem en förlamande hand över företagsutveckling och enskilda människors vilja att skapa. Det är inte heller någon nyhet att utveckling och tillväxt dras till områden som har bra social service, närhet till bra kommunikationer, rimlig kommunalskatt etc. Det har storstadsregionerna. Detta förklaras av att stora delar av statens bidrag till kommunerna för att bygga service är konstruerade bara efter de riktigt stora kommunernas förutsättningar. Därför missgynnas de mindre kommunerna som måste betala mer än vad de skulle behöva om de fick utforma servicen efter eget huvud utan hindrande monopol och regelverk. Dräneringen på förutsättningar för utveckling förstärks av en sådan politik. ”Stort är vackert”, herr talman — det tycks vara och det tycks alltid ha varit den högsta sanningen i socialdemokratisk politik, som egentligen aldrig riktigt förstått de smås förutsättningar och möjligheter.

Herr talman! Decenniers socialdemokratiska politik har skapat ett system av tillväxtoch utvecklingshinder. Dessa hinder är huvudorsaken till vår mycket starka oro inför framtiden. Detta är inte någon ovanifrån bestämd, opåverkbar centraliseringsprocess. Det går att bryta trenden och slåss om vi bara vill. Men då måste debatten och besluten här i riksdagen handla om lägre skatter på arbete, sparande och produktion — inte om högre skatter. Om en ekonomisk politik som leder till sänkt skattetryck — inte mot högre. Om fasta spelregler för företag och människor, som skapar förtroende för politiker och tillförsikt inför framtiden — inte om rövarskatter och plötsliga finurliga infall från en regering som alltid tycks kunna svika allas förhoppningar om en förutsebar framtid. Om fler alternativ till den offentliga sektorns service och tjänster — inte större och mäktigare monopol. Om mindre utrymme och makt för kollektiva organisationer och mer inflytande för enskilda människor — inte fler, större och mäktigare i socialdemokratins ledband. Om konkurrens, vitalisering, nya utmaningar och m som i vardagsjobbet upplever stagnationen i den offentliga sektorn — inte om mindre konkurrens, mindre utrymme för förnyelse och självförverkligande genom en ännu större offentlig sektor. Om färre centralstyrande regler och villkorade bidrag från stat till kommun och ökad frihet för kommunerna att bestämma hur de på bästa sätt ordnar för sig — inte fler regler, mer centralstyrande och mindre frihet. Herr talman! Det måste handla om resursskapande och tillväxt först och fördelningspolitik därefter — inte tvärtom. Det här är, herr talman, en politik som bygger på insikt om hur tillväxt kommer till och vad som krävs för att den skall komma till. Först när man förstår det blir det möjligt att ha förhoppningar om och sätta tilltro till vad enskilda människor och företag kan uträtta i tillväxtens och välfärdens tjänst i hela Sverige och inte bara i storstadsregionerna. I en ny strategi för bättre allmänna tillväxtförutsättningar har tyvärr socialdemokratiskt tänkande ingen given plats. Socialdemokratins umgänge med tillväxten är kluvet och det har det alltid varit. För dem är den ekonomiska tillväxten både vän och fiende. Den betraktas som vän när det gäller att skapa växande skatteintäkter och de stora resurser som behövs för att få den offentliga sektorn att fungera. Men den är en fiende när den samtidigt hotar att skapa växande ekonomiska resurser för företag och enskilda människor. Den är en partner när den hjälper till att öka den kollektiva anonyma kapitalbildningen och koncentrationen i ekonomin, men den blir till en fiende när den fungerar via hundratusentals enskilda människor, som får ökad ekonomisk frihet och börjar skapa för sig och sina närmaste. Den är en vän när resultaten kan kontrolleras och fördelas efter genomsnittsbehov och individer, som bara finns i statistiken och inte i verkligheten, men den är en fiende när den blir till växande inkomster, ja kanske t.o.m. små förmögenheter, för vanliga hårt arbetande och satsande människor. Därför, herr talman, lär det aldrig bli någon fungerande socialdemokratisk tillväxtpolitik. Det förklarar varför vi nu får åse hur den socialdemokratiska tillväxtmodellen går i kvav — och dessutom den förvirring som detta skapar, framför allt i regeringskretsen. Den här förvirringen tar sig många uttryck. En del oroar, andra är bara patetiska. En första reaktion som har förmärkts är att socialdemokraterna inte till något pris vill erkänna att problemen som det handlar om eller deras lösningar går långt utöver vad som ryms innanför det regionalpolitiska staketet. Enligt regeringen behövs inga stimulanser via skattesänkningar, avregleringar, inga fler alternativ till offentlig sektor etc. Det räcker med fler En annan reaktion är att man nu är i full fart med att försöka hitta på nya centralstyrda statliga satsningar. Man talar återigen om en stor utflyttning av statlig verksamhet i landet trots att man måste ha följderna av den senaste vågen i färskt minne. En tredje reaktion — och den betraktas möjligen av socialdemokraterna själva som en nyhet — mynnar ut i att man vill ha mer utbildning, herr talman! Det är en bra tanke, om den hanteras rätt, men resurserna får inte smetas ut i ett jämntjockt lager över hela landet. Då blir det inget av det hela. Men eftersom hela den socialdemokratiska rörelsen under hela 1980-talet förtvivlat har letat efter nya, mer verksamma politiska satsningar för att hjälpa tillväxten på traven blir det fel. Eftersom man nu har fått klartecken från kanslihuset och LO-borgen att utbildning skall infogas i rörelsens utvecklingsmodell handlar allting om "utbildning. Det handlar om utbildning, teknikspridning, teknologiöverföring, teknikcentra, decentraliserad forskning och allt vad det heter. Det är bra. Men felet är, industriministern, att det inte handlar om någonting annat. Det handlar inte om den miljö som behövs efter examen för att studenten skall bli lyckosam också i resten av livet. Den fjärde reaktionen blir, i brist på bärande idéer och fungerande politik, att dra till sig positiv uppmärksamhet genom att låta ministrar högljutt och ofta säga positiva saker. Det betyder i praktiken att regeringen ganska ofta numera fungerar som ett resande teatersällskap, som uppträder varhelst i landet det anses behövas eller det lokalt efterfrågas en föreställning om den socialdemokratiska tillväxtmodellen. Ministrar åker runt och skryter med vad som sägs ha uppnåtts i tillväxt, trots att de vet att Sverige ligger i botten på OECD:s tillväxtliga. Sedan avslutas vanligen föreställningen med hurtiga tillrop till den lokala publiken, att ”nu är det bara ni som kan klara problemen — ni känner ju bäst till hur man bör göra här i Ljusnarsberg, Avesta och Krylbo”, eller var teatersällskapet råkar befinna sig för ögonblicket. Det hela blir lätt patetiskt, eftersom man samtidigt konsekvent undviker att tala om att man inte är beredd att ge de nya och bättre tillväxtförutsättningar som krävs för att enskilda människor och kommuner skall ha chansen att klara den väldiga uppgift som läggs på deras axlar. Detta turnerande kanske kan synas fylla sin funktion, sett från scenen och skådespelarnas kortvariga kontakt med publiken. Men jag kan lova, Thage G. Peterson, att efter föreställningens slut går publiken hem till hus och koja och förtvivlar över att sannolikheten för misslyckande är överväldigande stor, eftersom vare sig industriministern själv, som turnerar ofta, eller någon annan regeringsledamot som ingår i teatersällskapet inte ens låter antyda att något av alla de hinder som finns för tillväxten kommer att förändras. Inte undra på att socialdemokratiska kommunalpolitiker i tysthet mumlar om för höga skatter och arbetsgivaravgifter samt för mycket byråkrati och krångel. Herr talman! Näst i raden finns det ännu en publikknipande reaktion. Industriministern ägnar sig numera åt att ta företagsledarna i örat och banna dem offentligt för att de gör för litet för att skapa jobb utanför storstadsregionerna. Det gör sig bra i tidningar och TV, men är det inte ett omoraliskt dubbelspel att tro att man på detta sätt kan få människor att inbilla sig att den metoden kommer att ge dem nya och riktiga jobb? Sist i raden, herr talman, kommer den mest oroande reaktionen. Thage G. Peterson tror sig kunna undvika en för socialdemokratin smärtsam omläggning av politiken genom att än en gång tillgripa gammal beprövad socialdemokratisk skatteoch fördelningspolitik. När nu större bidrag, mer centralstyrning, aldrig så mycket utbildning, fler och större fonder etc. inte hjälper, då blir inte tillväxten i landet något positivt, utan då blir tillväxten, först och främst i Stockholm, plötsligt ett problem, ett socialdemokratiskt fördelningsproblem. Den skall beskattas högre än annan tillväxt och fördelas till dem som bor annorstädes och därmed inte får del av den. Herr talman! Tillväxtskatten i Stockholm kommer att få precis samma följder som alla andra socialdemokratiska skatter. Det blir färre företag och jobbi Stockholm, men tyvärr inte fler på andra platser i landet. Jo, möjligen i Malmö/Lund eller kanske Linköping, men det är ju inte avsikten, varför risken för nya tillväxtskatter också där är avsevärd. Idén bygger ju på att tillväxtskatten i Stockholm skall leda till utveckling i de delar av landet som ligger utanför storstads-universitetsområdena. Det kommer aldrig att inträffa. Effekten blir totalt sett mindre tillväxt i Sverige. Förslaget innehåller dock en nyhet, herr talman, som varken ministrar eller regering har tänkt på och som öppnar en ny kanal för att diskutera tillväxt med industriministern. Om han, vilket han uppenbarligen gör, erkänner att höjda skatter hindrar tillväxt förstår han också att sänkta skatter stimulerar tillväxt. Jag hoppas att industriministern, som i våras var mycket talträngd när det gällde tillväxtskatten men numera inte vill säga någonting, funderar på detta. Om han gör det kommer han fram till att det är bättre att lägga fram förslag om sänkta skatter — då får han i gång tillväxten i Sverige — och att kasta förslaget om tillväxtskatt i Stockholm i papperskorgen.

Herr talman! ”Vilket politiskt maktcentrum orkar lyssna till fabrikör Svensson?” Den frågan ställde Åke Beckérus, forskare vid rådet för företagsledningsoch arbetslivsfrågor, i en debattartikel för några veckor sedan. Efter att ha deltagit i en konferens i USA, där administrationen tagit emot synpunkter direkt från småföretagarna, efterlyste Beckérus en liknande dialog här hemma. ”Den svenska administrationen har uppenbarligen inget behov av en dialogprocess med småföretagsamheten”, hävdade Beckérus bl.a. Redovisningen av det här intressanta amerikanska projektet borde kunna tjäna som väckarklocka också för den svenska administrationen, för den socialdemokratiska regeringen. Trots att industriminister Thage G. Peterson gärna betonar de mindre företagens betydelse för svenskt näringsliv, är han ansvarig för en politik som på flera områden missgynnar de mindre företagen. Om regeringen alltså menar allvar när den säger sig eftersträva bättre villkor för småföretagen, har den tydligen dålig kännedom om vad som krävs för att åstadkomma det. Det tyder på att dialogen med småföretagarna inte fungerar. Men det är inte bara industriministern och hans statsrådskolleger som måste skaffa sig bättre kunskap om småföretagens villkor. Jag är övertygad om att många beslut, såväl här i riksdagen som i kommunala styrelser och nämnder, hade sett annorlunda ut om vi politiker vetat mer om fabrikör Svenssons vardag. Alltför ofta har tjänstemän i olika förvaltningar visat så dålig förståelse för småföretagsamheten att en spännande nysatsning eller en utvidgning inte kommit till stånd. Företagaren har helt enkelt känt sig motarbetad och gett upp! Jag har under augusti-september försökt bättra på mina egna kunskaper genom att besöka närmare 40 företag runt om i landet. Flertalet av dem finns på västkusten, men på min lista står också t.ex. det lilla bageriet i Korpilombolo längst upp i norr och livsmedelsjätten Findus i Skåne. Företagen jag besökt är verksamma i olika branscher, har varierande storlek och ägarstruktur och finns i tätort och på landsbygd. Det som mest kännetecknar mina samlade intryck från besöksrundan är olikheten, dvs. att varje småföretagare ser på problemen och möjligheterna på sitt eget sätt. Jag skall strax återkomma till några av de vanligaste frågorna och synpunkterna vid våra samtal. Men först några ord till om det här med information och dialog. När diskussionen med företagarna kommit in på hur kontakterna med politikerna fungerar, har svaren varit ganska entydiga: Det finns nästan ingen sådan dialog. ”Någon riksdagsman har jag aldrig haft besök av förr och kommunalpolitikerna intresserar sig inte för vad vi gör, inte så länge det rullar och går.” Ungefär så kunde det låta. Företagarna själva hade sällan tagit någon kontakt. ”Jag har nog med att sköta firman. Snacka med politikerna får min organisation göra”, sade t.ex. en företagare. Naturligtvis är det riktigt. Näringslivets organisationer har tillsammans med oss politiker ett stort ansvar för att den här dialogen skall fungera. Möjligen kan man säga att det är särskilt svårt att vara samordnare för synpunkter från 300 000 småföretagare. Det borde vara det! Det är just mångfalden i åsikter och erfarenheter som utgör deras samlade styrka. Det är därför jag menar att det är så viktigt att det också finns öppna direktkanaler mellan företagare och politiker. Det försök med sådana direktkontakter som gjorts i USA, och som redovisats av Åke Beckérus, borde gå att genomföra också i vårt land. I USA var det kongressen som var idégivare. Kanske skulle näringsutskottet kunna ta motsvarande initiativ? En bättre dialog direkt med småföretagarna borde ligga i vårt intresse. Visserligen har Beckérus rätt när han kallar processen ”genuint osvensk”. Hos oss är det bara organisationerna, inte fabrikör Svensson, som är administrationens samtalspartner. Men låt oss ändra på det. Jag tror att båda formerna behövs! Jag vill utnyttja den här möjligheten att redovisa några av de frågor som småföretagarna menar är viktiga. Under den tid då jag gjorde mina företagsbesök pågick en debatt om bristande investeringsvilja i näringslivet. Bl. a. kritiserade LO-chefen framför allt småföretagen och hotade med nya tvångsåtgärder om inte investeringarna ökade. Det var därför naturligt att det här blev ett av diskussionsämnena på flera företag, och det är onekligen mycket intressant. Vad är det egentligen som påverkar investeringsviljan i det mindre och medelstora företaget? Vilka faktorer är avgörande för om verkstadsägaren skall bygga till, köpa maskiner eller kanske nyanställa? Hur resonerar köpmannen när han beslutar att satsa på en ny varuhall — eller att låta bli? Många av de företagare jag träffade reagerade starkt mot synsättet att det skulle vara av ren illvilja man lät bli att investera och tyckte att påståendet avslöjade dåliga kunskaper om beslutsprocessen i ett företag. Ett investeringsbeslut föregås av noggranna bedömningar, där man bl.a. går igenom riskerna med projektet och försöker förutse hur konkurrenterna skall reagera. En sak var mycket påtaglig när vi kom in på frågan om att investera eller inte. I det mindre företaget spelar ägarens eller företagsledarens egen situation stor roll för beslutet. Hur mycket är hon eller han beredd att offra i form av ekonomiska risker och hårt arbete? Ofta möter man en sund försiktighet som framför allt vittnar om ansvarskänsla. ”Även om jag skulle kunna anställa fler just nu så vill jag ha en fastare grund att stå på först. Det skulle kännas hemskt att behöva säga upp dem igen om ett år”, sade t.ex. en företagare, ansvarig för ett elektronikföretag i Halmstad. Det är alltså funderingar av det här slaget som avgör om ett investeringsförslag förkastas eller realiseras. Våra tusentals duktiga köpmän, fabrikörer, hantverkare och andra småföretagare är alldeles för kloka för att låta investeringsbeslutet påverkas av hot om olika tvångsåtgärder. Under alla omständigheter ökar inte investeringsviljan därför att regeringen tar fram piskan. Nu kan man befara att det inte är helt ffrämmande för den socialdemokratiska regeringen att ytterligare öka statens inflytande över företagens investeringar. Det har vi många exempel på. Det är därför vi har t.ex. löntagarfonder och förnyelsefonder. Det är därför regeringen måste godkänna vilka personer som skall bli ordförande i bankstyrelserna, och det är därför vi får etableringskontroll och andra ingrepp i näringsfriheten. Det är statens kvinnor och män som vet bäst! Nu förefaller det som om debatten om fler tvångsåtgärder för att öka investeringarna i någon mån har ebbat ut. Det är i så fall bra. Jag hoppas att industriministern också tycker att det är bra. Det är inte realistiskt att tro att regeringen kan tvinga fram investeringar. Även om det hade gått, vore det av flera skäl fel att göra det. Som jag sagt tidigare bygger ett investeringsbeslut på en hel serie analyser, som bara kan göras av företagaren själv. Det är där, nära marknaden, experterna finns, inte i regeringskansliet eller på statens industriverk. Det är inte så att investeringar alltid ger det bästa resultatet om de sker i samma företag som skapat resurserna. Svensk industri skulle gynnas av att bl.a. skattesystemet gjorde det lättare att flytta över vinsterna från ett gammalt företag till ett nytt, från en etablerad produkt till en spännande nysatsning. Nej, en diskussion om företagens investeringsvilja måste handla om hur de allmänna förutsättningarna för investeringar skall förbättras, inte om nya fondavsättningar. Och här saknas det inte förslag när man träffar företagare. Det handlar om att avskaffa löntagarfonderna, så att företagen får behålla sina pengar och använda dem för sin egen utveckling. På den punkten vill jag minnas att industriministern någon gång i somras uttryckte en viss förvåning över att småföretagen fick bidra med så stora summor till löntagarfonderna. Eftersom vi vid flera tillfällen har påpekat just den konsekvensen, är det något underligt att industriministern inte upptäckt den tidigare. Skattefrågorna förs naturligtvis också på tal. Man föreslår bl.a. sänkta marginalskatter och att skatten på arbetande kapital slopas. Det sistnämnda är för resten en fråga som industriministern uttalat sympatier för. Betyder det, industriministern, att vi kan förvänta oss ett förslag när det gäller den för många småföretag mycket viktiga skattefrågan? Man pekar ofta på hur krångel och byråkrati försvårar arbetet, även om kritiken här har fått en litet annorlunda inriktning. Det är inte så mycket tal om tidskrävande uppgiftslämnande och statistik. Förmodligen beror det på att man har lärt sig leva med det. Däremot efterlyser man en bättre serviceanda från myndigheternas sida och bättre kunskap om hur ett företag fungerar. Ett ständigt återkommande krav är fastare spelregler, mera långsiktighet i lagar och regler. Man måste kunna lita på att de förutsättningar som gällde vid investeringstillfället inte ändras av statsmakterna över en natt. Och när det blir nödvändigt med nya regler eller ändrade avgiftssystem — det kan man aldrig komma ifrån i en föränderlig värld — ja, då måste det finnas smidiga övergångsbestämmelser. Herr talman! Det här var ett axplock synpunkter från mina företagsbesök under sensommaren. Många av punkterna är välkända inslag i debatterna här i kammaren och säkert också väl kända för industriministern. Folkpartiet delar många av de synpunkter företagarna för fram. Det gäller bl.a. de frågor jag nämnt här. I den ekonomi vi förespråkar är livskraftiga småföretag ett nödvändigt inslag. Där finns det personliga engagemanget från ägare och anställda. Därifrån kommer de nya idéerna, som ger impulser till vår ekonomi. Där finns mångfalden, och där finns den närhet till konsumenten som gör att marknadsekonomins signalsystem fungerar — när priset blir för högt eller kvaliteten för dålig går kunden genast någon annanstans. I de mindre företagen, som redan i dag sysselsätter hundratusentals människor, finns också med all säkerhet större delen av framtidens jobb. Småföretagen är därigenom ett viktigt inslag i regionalpolitiken. De ger liv åt bygder som annars skulle läggas öde.

På den här punkten finns det skäl att vara särskilt uppmärksam. Ett system med etableringskontroll i olika skepnader, där politiker, myndigheter, ja t.o.m. konkurrenter, skall avgöra vilka företag som behövs och var de skall få finnas, sätter den fria konkurrensen ur spel. Slutligen: Folkpartiet går inte ut till småföretagarna med omfattande löften om nya statliga bidrag. Vi tror helt enkelt inte att det är rätt väg. Däremot är det nödvändigt att vi politiker, innan vi fattar beslut som berör de mindre företagen, tänker igenom hur deras arbetsvillkor ser ut och hur lagstiftningen påverkar deras möjlighet att utvecklas.

Herr talman! ”Den socialdemokratiska regionalpolitiken har gett mycket goda resultat.” Så beskrev industriminister Thage Peterson sin och regeringens regionalpolitik i en tidningsartikel i våras. Vad är det då för resultat som åstadkommits? Jo, sedan socialdemokraterna återkom till regeringsmakten har större delen av Sverige fått uppleva avfolkning och ungdomsutflyttning. Flyttlassen har framför allt gått till Storstockholm, där bostadsköerna växt dramatiskt. Bara under 1985 växte kön med ca 25 000 hushåll. Det är unga människor som tvingas flytta. Av de drygt 11 000 som flyttade till Stockholm 1985 var 8 000 i åldern 16—24 år. Det snedvrider befolkningssammansättningen i avfolkningsorterna. Kvar blir en åldrande befolkning, vilket bäddar illa för framtiden. I våras kunde vi läsa i en tidning hur en Borlängeflicka beskrev sin situation. ”Jag har att välja mellan att vara arbetslös i Borlänge eller bostadslös i Stockholm”, sade hon. Den beskrivningen passar på tiotusentals ungdomar i dagens Sverige. Det som hänt under Thage Petersons tid är som bekant att avfolkningsproblemen växt från att vara ett Norrlandsproblem till att bli ett problem som drabbar större delen av landet. Bergslagen, sydöstra Sverige och Blekinge hör till de områden som nu dras med svåra avfolkningsproblem. Flertalet kommuner i vårt land far i dag illa av den socialdemokratiska politiken. Det är verkligheten, Thage Peterson. Dess värre måste man dra slutsatsen att den socialdemokratiska politik som lett till dessa för landet så dystra resultat är följden av en medveten strävan att koncentrera och centralisera. I tidningen Östra Småland säger finansministern rakt ut att vi måste ”acceptera att den regionala utbyggnaden koncentreras till kommuner som redan är ganska stora”. Detta är ett rakt kallduschbesked till de människor som bor i det stora flertalet av landets kommuner, och de är inte stora. Gunnar Sträng myntade på 1960-talet uttrycket ”att en liten rännil måste få gå tillbaka” till de områden som då led svårt av den socialdemokratiska flyttlasspolitiken. De regionala satsningarna av dagens socialdemokratiska regering är heller ingenting annat än en liten rännil i förhållande till de mångmiljardbelopp som regeringen satsar på koncentrationens och centraliseringens altare. Löntagarfonderna har också — precis som vi befarade från första stund — blivit ett redskap i flyttlasspolitiken. Genom löntagarfonderna dräneras småföretag och svaga regioner på kapital, som sedan går till ett fåtal ägare i storföretagen. När man studerar fondernas verksamhet fram till första kvartalet i år kan man konstatera att de fem fonderna tillsammans placerat drygt 3,2 miljarder. Nära tre av dessa miljarder — eller över 93 Yo — har gått till köp av befintliga aktieposter. Fonderna har alltså använt det tillgängliga kapitalet för att köpa ut gamla aktieägare. De direkta företagssatsningarna har stannat vid mindre än 7 96. Var det så det skulle fungera? Eller kan vi vara överens om att fonderna är ett misslyckande? När fonddebatten gick som hetast hette det i den socialdemokratiska propagandan att ”löntagarfonderna flyttar inte till Liechtenstein”. Statsministern har i dag upprepat samma sak. Det lät käckt och blågult och fick kanske en och annan att se med fördragsamhet på fondsystemet. Kan industriministern här i dag garantera att de nära tre miljarder som använts till köp av aktier från tidigare aktieägare finns kvar i landet och i svensk industri? Var och en kan i dag se att fonderna är direkt skadliga för småföretag och svagare regioner. T. o. m. industriministern borde kunna erkänna att löntagarfonderna arbetar stick i stäv med en god regional utveckling. Eller hur? Det som behövs i dag är en ny viljeinriktning i regionalpolitiken kombinerad med politisk handlingskraft, som omvandlar viljan till konkreta åtgärder. Ibland kan det verka som om industriministern innerst inne är medveten om vad verkligheten kräver. I ett anförande inför den socialdemokratiska riksdagsgruppen i våras sade Thage Peterson t.ex. att ”alla politikområden måste väga in regionalpolitiska aspekter i sina beslut”, och så tillade han, att ”så sker inte i dag”. Nej, det är så sant som det är sagt. Thage Peterson kunde ha utvecklat sin självkritik en bit till. Han kunde ha erkänt att starka krafter inom regeringen verkar i rakt motsatt riktning. Andra slutsatser kan man inte dra av regeringsledamöters uttalanden och av förd politik. Det är fortsatt koncentrationsoch flyttlasspolitik för hela slanten. Om inte industriministern har kraft och förmåga att övertyga sina statsrådskolleger om att regionalpolitiken måste ges en övergripande roll inom alla samhällsområden, riskerar han att gå till eftervärlden som den som ”släckte lyset” i stora delar av landet genom att låta flyttlassen rulla. Thage Peterson ansvarar inte bara för regionalpolitik. Han är också ordförande i det socialdemokratiska partidistriktet i Stockholms län. Tror han att flyttlasspolitiken gynnar de människor han har att företräda i den egenskapen? I så fall har han vandrat vilse i verkligheten även på hemmaplan. I storstäderna växer köerna och många inflyttade och stockholmska ungdomar tvingas leva ett slags nomadliv, där tillfälliga logioch andrahandsbostäder blir lösningar för dagen. Sociala påfrestningar uteblir inte. Justitieministern har t.ex. i en skrivelse till riksdagen om det tilltagande våldet och brotten sagt: ”En faktor som uppenbarligen är av stor betydelse är den tilltagande koncentrationen.” Han ser verkningarna inom sitt ansvarsområde av regeringens politik. Vi är nu snabbt på väg tillbaka till 1960-talets situation då planerarna tvingades ge sig på det ena attraktiva grönområdet efter det andra för att försöka skaffa bostäder och trafikleder åt den tidens flyttström. Trafiktrycket är emellertid oändligt mycket hårdare nu än det var den gången. Det finns beräkningar från förra hösten som visade att Stockholms innerstad då trafikerades av 30 000 fler bilar varje dag än året innan. Sedan dess har trafikköerna blivit allt längre. Var och en borde kunna inse vad det betyder för livsmiljön i Stockholm. Regeringens medvetna och ensidiga flyttlasspolitik är ett hot mot Stockholms skönhet med dess vatten och gröna områden. Det är i stockholmarnas eget intresse att inte inflyttningstrycket tvingar fram ständigt nya Klarastrandsleder och nya bostadsområden på dagens grönområden. Det krävs regionalpolitik för att rädda Stockholm. Centern tar strid för Stockholmsmiljön. Vi tar strid för att bevara och utveckla miljö och livskvalitet. Herr talman! Det är nu dags för kraftsamling och en ny viljeinriktning av regionalpolitiken. I stället för att släcka lyset i stora delar av landet skall vi rikta strålkastarljuset på de verkliga problemen och återge människorna tron på framtiden. Vi måste få stopp på regeringens centraliseringsoch koncentrationssträvanden och i stället ge regionalpolitiken en övergripande roll. Vad som krävs är en regionalpolitisk medvetenhet inom alla politikområden. I fyra år har större delen av riket varit satt på undantag. Nu måste de utsatta delarna sättas i första rummet. Vi behöver nu snabbt basinvesteringar som ger såväl andrum som framtidstro. Sätt i gång en stor satsning på länsvägnätet i utsatta län. Förstärk och belägg grusvägnätet. Utveckla järnvägen. Snabbtåg får inte bara komma triangeln Stockholm —Göteborg— Malmö till del. En förlängning av ostkustbanan från Sundsvall till Luleå skulle vara samhällsekonomiskt lönsam samt vara en basinvestering för framtidstro. Öka länsanslagen till utveckling i stället för att allt större pengar avsätts till flyttning. Vi behöver nu en politik för mindre och medelstora orter med omgivande bygder. Vi behöver ett riksdagsuttalande om att ett utvecklingsprogram skall upprättas för mindre och medelstora orter. De orterna utgör huvuddelen av vårt land och får inte läggas för fäfot, vilket dagens regeringspolitik inriktar sig på. Det gäller helt enkelt att skapa förutsättningar för en positiv utveckling av hela vårt land. Ett program som ger utveckling i mindre och medelstora orter kommer att bli en samhällsekonomisk vinst. Redan uppbyggd samhällsstruktur kan nyttjas på ett bättre sätt, samtidigt som stora koncentrationskostnader undviks i bl.a. Stockholm. En offensiv regionalpolitik som centern förespråkar ger sin egen finansiering. Jag vill då nämna ytterligare några åtgärder som behövs för att utveckla hela vårt land. e Små och medelstora företag är basen i en decentralistisk samhällsstruktur. Småföretagens villkor måste därför bli bättre. De stora företagen har det bra i Sverige. Nu måste äntligen turen komma till de små. e Forskning och kvalificerad utbildning måste komma hela landet till del. Det gäller också den nya tekniken i form av data, elektronik och bioteknik. e Utbildningen av tekniker och ingenjörer måste förstärkas utanför universitetsorterna. Det måste finnas god kompetens på alla nivåer. e De mindre högskolorna måste förstärkas med utbildning och forskning som blir till hjälp och stöd i utvecklingsarbetet för varje region. De små högskolorna måste utvecklas till regionalpolitiska spjutspetsar. e Riksdagen har uttalat att skogslänen av beredskapsoch regionalpolitiska skäl skall ha oförändrad jordbruksproduktion. Se till att så sker, annars blir det förödande för regionalpolitik och försvarspolitik! e Energipolitiken måste inriktas på ekonomisk utveckling och god miljö. En satsning på alternativ och effektiv energianvändning leder också till en industriell och teknisk utveckling och nya jobb där de bäst behövs. Herr talman! I det tal som industriministern höll inför den socialdemokratiska riksdagsgruppen i våras och som jag redan citerat ur framhöll han också, att regionalpolitiken enligt hans uppfattning kommer att bli en viktig fråga inför 1988 års val. Det tror jag också. Människor i mer än tre fjärdedelar av landet kommer inte att sitta tysta och stilla och bevittna hur ljuset slocknar i hus efter hus, skolorna läggs ner, butikerna slår igen, kommunikationerna blir allt glesare. Människorna kommer att ta strid för sin framtid. Det gäller såväl i avfolkningsregioner som i överhettade storstadsområden. Och de skall veta att centern står på deras sida. Så gjorde vi på 1960-talet, då socialdemokraterna förra gången var på väg att genomföra en medveten koncentrationspolitik, och så blir det än en gång. Den gången fick socialdemokraterna slå till reträtt. Svenska folket kommer inte heller denna gång att acceptera en politik som leder till ökade klyftor mellan regioner och bygder och ökad ojämlikhet mellan människor och folkgrupper. Folket kommer att inse att en för tät tätort och en för gles glesbygd inte är bra för någon. Den ”tredje vägens politik” som socialdemokraterna så gärna har talat om har gjort bankrutt på det regionalpolitiska området. Det har varit en politik tillrättalagd för storföretag och kapitalstarka grupper. Socialdemokraterna har medvetet satsat på ett fåtal orter och stora företag. Mer än tre fjärdedelar av landet har lämnats vid sidan om vägen. Uppvaknandet kan bli brutalt, Thage Peterson. Den socialdemokratiska ”sov i ro-politiken” måste brytas för landets och människornas skull.

Herr talman! Det finns en del standardbegrepp som den politiska diskussionen dagligen nöter in i våra medvetanden, sådana begrepp som vi ständigt hör och som till sist tar formen av skenbara självklarheter. Dit hör begreppet ”utvecklingen”. Det heter: Vi måste hänga med i utvecklingen. Vi måste satsa på utvecklingen. Gör vi inte det så blir vi efter, heter det. Man kan fråga sig: Vilka vi? Vilken utveckling? För vad ändamål? Jag tar upp den här aspekten därför att det som i dag så svävande definieras som utveckling innehåller en del grundläggande tendenser som går fullständigt på tvärs mot den idé och föreställningsvärld som har vuxit ur den svenska arbetarrörelsen, som har varit förankrad i en demokratisk och humanistisk människosyn. Därför är det dags att ställa frågan, om inte den s.k. utvecklingen också i väsentliga stycken representerar en stor fara och är någonting som vi kritiskt skall ompröva. Låt oss börja med att se på frågan om arbetet, det mänskliga arbetet, och teknologin. Den teknologiska utvecklingen i dag har en genomgående och slående tendens. Den leder till en fragmentisering, ett sönderstyckande, av det mänskliga arbetet i små sönderstyckade moment utan inbördes sammanhang. Detta i sin tur leder till att allt fler mänskliga arbeten och arbetsuppgifter urholkas på sådana moment som innebär att det finns en intellektuell faktor, att den arbetande själv styr något av det hela, avgör något, träffar val och planerar. Sådana moment flyttas upp i hierarkin till de allra högsta nivåerna, medan arbetet blir alltmer urholkat och ensidigt på de lägre nivåerna i arbetslivets hierarki. Täldre tider var en yrkesarbetare inomt.ex. mekanisk industri något av en ingenjör, som behärskade ett brett spektrum av olika talanger och olika färdigheter. I dag är det på motsatt sätt. T. o. m. ingenjörerna själva är så specialiserade att deras arbetsuppgifter inte har något sammanhang med den helhet i vilken de ingår. Detta innebär att det på det sociala planet, i ekonomin och i klassamhället blir lättare att omgruppera människor. Människor blir lättare utbytbara, lättare flyttbara. Det är naturligtvis också meningen, eftersom man kan betala ett arbete förhållandevis lägre, än vad man annars skulle behöva göra, om man urholkar ett arbete på dess självständiga moment på detta sätt. En annan spörjbar tendens är att den teknologiska utvecklingen, framför allt datoriseringen och elektroniseringen i dess olika gestalter, har den genomsnittliga tendensen — det finns naturligtvis avvikelser — att några få inom arbetslivet upphöjs, de får stiga upp mot de litet högre nivåerna. Men det stora flertalet sänks. En slående slutsats av de flesta studier på detta område är att just yrkesarbetarna, den tidigare klassiska modellen av yrkesarbetare, får sitt yrkesinnehåll urholkat, deras arbeten deklasseras. Detta i sin tur leder till ökade klasskillnader i samhället, till ökade skillnader mellan olika grupper av löntagare. Detta skall man se även i samband med en annan faktor, nämligen att det, trots allt tal om att datoriseringen skulle skapa så många nya arbeten, allmänt sett visar sig, med en viss grovhet i uppskattningen, att för varje nytt arbete datoriseringen skapar slår den ut 500. Detta skall också ses i samband med att man överallt i den kapitalistiska världen i väst för närvarande har en förhållandevis svag tillväxt. Denna utslagning av mänskligt arbete kommer parallellt med en period i detta systems utveckling, där man har en sådan svag tillväxt och möjlighet att kompensera för utslagningen genom yttre tillväxt. Den är svagare än den har varit i tidigare skeden av industrialiseringsprocessen. Allt detta leder också till en annan företeelse, nämligen att de stora företagen, de stora kapitalägarna, för en medveten strategi för att begagna teknologin och dess potential på detta sätt för att försvaga arbetarklassen och fackföreningsrörelsen. Man kan då lättare spela ut olika grupper mot varandra i denna teknologiska omvandlingsprocess. Man kan vädja till skråmässiga instinkter och skråmässiga inställningar. Det visar sig också att Svenska arbetsgivareföreningens tioåriga strategi, att slå in en kil mellan de två stora huvudgrupperna av löntagare — de offentliganställda och de industrianställda — har vunnit en betydande framgång. Mot denna strategi har arbetarrörelsen och arbetarklassen haft svårt att försvara sig. Lönearbetet som en form för arbete befinner sig också i vissa av sina tidigare sektorer där det har dominerat i en sorts upplösning. Speciellt kanske inom tjänstesektorn blir det allt vanligare att folk inte anställs på vanlig lönearbetsbasis, utan de anställs som någon sorts fria individuella konsulter. Det klassiska lönearbetet, inom vars ram man förhandlar kollektivt och organiserar sig kollektivt gentemot arbetsgivaren, ersätts med ett system, där man hyr in människor när de behövs och sedan kastar ut dem när man inte längre behöver dem. Man ger då den forne lönearbetaren illusionen att han är fri därför att han är sin egen och därför att han är en småskutt, som får hyra in sig när det finns arbete och som kastas ut när inget arbete finns utan skydd av någon kollektiv organisering eller något kollektivavtalssystem. Denna teknologiska utveckling, med den riktning den har tagit, kan också väldigt lätt bli ett redskap med vilket man kan underminera och slå sönder delar av det gamla kollektivavtalssystemet. Detta ser vi också tecken på, det märks inte minst av antydan hos en del borgerliga — speciellt moderata — talare i dagens debatt. Det s.k. informationssamhället, som vi talar så mycket om och som vi måste anpassa oss till, vad är det för någonting? Vem är det som får information? Vem tjänar egentligen på detta väldiga flöde av information? För vem är detta viktigt? Vem är det som får veta någonting mera om samhället, politiken, kulturen, helheten, människans liv? Ja, inte är det de vanliga människorna, därför att de drunknar i detta flöde. Och de har i bästa fall bara tillgång till små fragment. De sitter inte så till i systemet att de har tillfälle till någon överblick. Systemen är nämligen så uppbyggda att det bara är de som sitter i toppen av de stora systemen och styr dessa som verkligen kan använda all den massinformation som kommer. I övrigt bidrar massinformationen också till livets, arbetets och människornas fragmentering och maktlöshet. Multinationaliseringen kan också den — och det är intressant att notera — sägas indirekt ligga bakom tendensen till och strävan hos starka krafter i det ekonomiska livet att vilja koncentrera allt flera verksamheter till ett fåtal regioner inom ett land. Och detta fåtal regioner har sin huvudsakliga kontaktyta vänd utåt, internationellt, mot exportmarknader. Detta går naturligtvis ut över de mera avlägset liggande, de yttre regionerna, som på det sättet drabbas av denna process. Också detta är någonting som leder till en maktlöshet på ett högre plan. Det leder till ett underminerande av den nationella självständigheten, möjligheterna för den nationella demokratin och dess institutioner att göra sig gällande och ha någon sorts inflytande över utvecklingen. Vi ser alltså hur både det moderna arbetslivets utveckling, teknologin, multinationaliseringen och internationaliseringen av ekonomin undergräver viktiga delar av de strukturer och de samband som har varit absolut avgörande för att arbetarklass och arbetarrörelse i det här landet på ett någorlunda effektivt sätt har kunnat hävda det stora folkflertalets intressen. Finns det då ingen annan väg att gå i den här s.k. utvecklingen? Är den obönhörlig? Nej, så får man rimligtvis inte se det. Det är inte nödvändigt att människorna och nationen på det sättet lämnar ifrån sig makt till olika former av nationella eller internationella eliter. Det finns vägar ur en sådan här utveckling. Det finns möjligheter att utnyttja den flexibilitet som den nya teknologin har. Den kan organiseras på olika sätt. Den kan ta sig den formen att den fragmenterar och slår sönder det mänskliga arbetet, men den kan också användas för att bredda folks kompetens. Man kan ge den en annan form, så att man på ett annat sätt tar till vara inte bara eliternas kompetens utan också de breda folklagrens ännu slumrande kompetens och kunnande. Genom ett breddat kunnande kan man i själva verket minska klyftan mellan elit och massa, och man för massan tillbaka till något rimligt inflytande över sin arbetsprocess och sitt liv. Också när det gäller multinationaliseringen, exportberoendet, ensidigheten och den nationella specialiseringen finns det en annan väg. Det finns en väg som genom en stark tillväxt av den inre marknaden kan balansera beroendet av den yttre och bilda grund för en större allsidighet, en mindre ensidighet och en mindre grad av farlig och sårbar specialisering i det nationella näringslivet. Men alla dessa alternativa möjligheter och linjer kräver naturligtvis att det finns en vilja hos oss inom arbetarrörelsen att ingripa i utvecklingen och inte bara säga att vi måste anpassa oss till den eftersom vi annars blir efter.

Om någon socialdemokrat då eventuellt frågar ”Leder inte det till socialism?” är svaret: Jo, det är precis vad det gör. Socialismen är också i det långa loppet det enda alternativet till den för arbetarrörelsen och arbetarklassen destruktiva utveckling som vi nu i många avseenden är inne i. Fri är människan inte när hon, i illusionen om att hon då förverkligar sig själv, får lov att bilda små firmor som sopas bort av nästa konjunkturvåg. Fri är människan först och främst när hon inte har några herrar över sig utan deltar i ett kollektivt demokratiskt självstyre. Fri är hon också när hon inser att hennes egen individualitet aldrig kan utvecklas utan kollektivt samband med andra jämlika människor.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att i huvudsak uppehålla mig vid regionalpolitiken. Den regionala balansen har försämrats under 1980 talet. Orsakerna till detta skall jag återkomma till. Befolkningsökningen har koncentrerats till ett fåtal orter eller regioner: Stockholm—Uppsala, Norrköping— Linköping, Göteborg, Lund—-Malmö. I norr har en befolkningsökning skett för t.ex. Umeå och Luleå. Men i samtliga Norrlandslän utom i Västerbottens län har befolkningen minskat. Befolkningen minskar också i Bergslagslänen och i ett antal industriorter i södra Sverige. Den regionala utvecklingen fördunklar en annars oerhört positiv utveckling i landets ekonomi och industri under åren 1982-1986. Industriproduk "tionen, industriinvesteringarna, industrisysselsättningen har ökat kraftigt. Förbättringarna är mycket större än någon vågade hoppas när den nya ekonomiska politiken och industripolitiken inleddes hösten 1982. Sysselsättningen i övrigt har också ökat och arbetslösheten pressats ned år efter år. Ökningen av sysselsättningen och minskningen av arbetslösheten gäller hela landet, även de län och regioner som tappat befolkning. Den förbättrade ekonomin har medfört att underskotten har kunnat pressas ned. Budgetunderskottet är nu endast en tredjedel av vad det var när den socialdemokratiska regeringen tillträdde. Bytesbalansens underskott har nu vänts till ett överskott. Kort sagt: Den svenska ekonomin har genomgått en anmärkningsvärd förbättring under de senaste fyra åren. Framgångarna har rönt internationell uppmärksamhet. Sverige beskrivs nu som ett kraftfält i Europa och som ett föredöme för andra länder, som har stora strukturproblem i både ekonomi och industri framför sig. Den svenska industrin har genomgått en snabb restaurering. Flera år av god lönsamhet har kraftigt stärkt soliditeten, vilket ger stadga och tillförsikt inför framtiden. Ibland möts vi av påståendet att den positiva utvecklingen bara gäller storföretagen, medan småföretagen skulle ha fått det allt sämre. Dess bättre är inte detta sant. Lönsamheten för småföretagen har kraftigt förbättrats under 1980-talet. Avkastningen på eget kapital låg 1984 på drygt 20 96 för små och medelstora industriföretag. För 1985 finns nyligen publicerade siffror för de medelstora företagen. De är något lägre än 1984, men fortfarande väl i klass med storföretagens siffror och betydligt över de tal som redovisades i början av 1980-talet. Småföretagens investeringar låg 1985 ca 40 26 högre än 1982. Detta är en god indikation på småföretagens optimism inför framtiden. Jag skall i ett senare inlägg återkomma till Christer Eirefelts tänkvärda inlägg om småföretagen. Industripolitiken har sedan 1982 varit inriktad på att stödja och stimulera den industriella förnyelsen. Syftet har varit att skapa ett bra arbetsklimat för industri och företagande. Att detta varit framgångsrikt visar de siffror jag nyss redovisat. Men mitt i denna framgång har vi alltså en regional utveckling som går åt fel håll. Denna utveckling var i sig inte svår att förutse. Strukturkriserna i basindustrin i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet slog hårt mot skogslänen och Bergslagen. Under dessa år borde åtgärder ha satts in för att göra dessa regioner attraktiva för nya näringar och ny verksamhet, för att förändra näringslivsstrukturen från den storföretagsdominerade till en struktur bestående av många mindre företag och flera branscher. Men ingenting gjordes i den riktningen. I stället stoppades miljard efter miljard in i de krisdrabbade företagen i fruktlösa försök att vända utvecklingen i dessa storföretag, i fruktlösa förhoppningar att problemen var övergående. Herr talman! Utvecklingen under krisåren och underlåtenheten att då sätta in regionalpolitiska åtgärder är den främsta orsaken till den nuvarande negativa regionala utvecklingen. Det är med andra ord borgerliga misstag och underlåtelsesynder som vi främst i dag har att tacka för de regionala obalanserna. Det är ett faktum som de borgerliga företrädarna, främst centerpartisterna, som hade ansvaret för industrioch regionalpolitiken, gör allt för att förtiga. Centerledaren angrep på förmiddagen den socialdemokratiska regionalpolitiken. Men hon förteg helt vad som hände under de borgerliga åren. Det var ju då, när centerpartiet styrde och ställde i regionalpolitiken, som inte mindre än 155 000 industrijobb försvann i vårt land — 34 000 av dessa i skogslänen och 29 000 i Bergslagen. Och den numera alltid grälsjuke Börje Hörnlund väljer anfall som bästa försvar. Jag förstår mer än väl att centern vill glömma sitt misslyckande, för det innebar ju att orter och regioner utarmades och t.o.m. utplånades. Det var ju då, under de borgerliga åren, som centern så att säga släckte lyset för tusentals människor i vårt land. Vi tänder det lyset nu igen, men ändå är inte Börje Hörnlund nöjd. Det blev också för centerpartiet så småningom ett brutalt uppvaknande. Under några år halverades centerpartiet, för att nu vara en tredjedel av det parti det var under de stora åren — då man bl.a. lovade regionalpolitiska tag men inte utförde några utan i stället förde en politik som utplånade regioner och satte flyttlassen i gång. Herr talman! Den socialdemokratiska regeringen har sedan regeringsskiftet 1982 gjort stora ansträngningar i regionalpolitiken. De ordinarie regionalpolitiska bidragsanslagen har ökat — från 674 milj.kr. budgetåret 1982 86. Detta är en ökning på nära 1 miljard per år i ett enormt ansträngt budgetläge. Vi har dessutom vid sidan av de ordinarie anslagen genomfört omfattande utvecklingsåtgärder för regioner med speciellt stora problem. Det gäller bl.a. Norrbotten och Bergslagen, där särskilda insatser har beslutats vid två tillfällen, Blekinge, Uddevalla, Malmö, Timrå och många, många fler platser. Dessa åtgärder omfattar insatser till miljardbelopp och innebär en kraftig ansträngning för att rätta till problem och skapa utvecklingsförutsättningar. De genomförda åtgärderna har utan tvivel gett goda resultat. De ordinarie regionalpolitiska stöden beräknas ha lett till en ökning av antalet jobb med inte mindre än 16 000 under fyraårsperioden. Till detta kommer att vi nu systematiskt bygger upp bättre förutsättningar för näringslivets utveckling genom stora satsningar på t.ex. teknikoch utvecklingscentra. Utvecklingen i de regioner där särskilda program satts in visar också att åtgärderna hamnat rätt. Norrbotten är kanske det tydligaste exemplet. Där fanns 1982 en total uppgivenhet. Människorna i Norrbotten hade förlorat hoppet om att det skulle gå att få i gång en utveckling i Norrbotten. Delegationerna åkte i skytteltrafik till Stockholm för att böna om hjälp. Jag kan försäkra Börje Hörnlund om att det inte var nådiga ord som norrbottningarna och även västerbottningarna hade att säga om centerns havererade regionalpolitik. Nu är stämningen helt annorlunda. Det finns förvisso många stora problem kvar, det är jag den förste att erkänna. Norrbotten är fortfarande länet med den största arbetslösheten. Men inställningen till framtiden, till möjligheten att utveckla Norrbotten har totalt förändrats. Norrbottenpropositionen våren 1983 var en kraftsamling av centrala, regionala och lokala resurser. Dessa har norrbottningarna tagit tag i och satt i gång för att bygga upp en ny näringslivsstruktur utifrån de egna förutsättningar som Norrbotten har. Man har insett att det inte går att administrera fram Norrbottens utveckling från Stockholm. Man har tagit tag i de resurser som ställts till förfogande och satt i gång att jobba. Detta är en förändring av inställningen bland människorna i Norrbotten, som ger hopp om framtiden. Hopplösheten har förbytts i framtidstro. Nu hugger man tag i problemen med en övertygelse att de går att lösa. Även i Bergslagen börjar det hända saker. Många kommunala representanter från alla partier har sagt mig att det aldrig har funnits så många idéer och uppslag till framtidsprojekt som just nu och att man aldrig någon gång förr fått så mycket hjälp, stimulans och stöd som nu från landets regering. Även i Bergslagen har man nu inställningen att grovarbetet måste göras av dem som bor och verkar i Bergslagen. Det är de som har kunskaperna om vad som går att utveckla, vilka resurser som finns och hur de bör användas. Från Stockholm kan vi hjälpa till med resurser, som vi har gjort i de två Bergslagspropositionerna. Men det konkreta utvecklingsarbetet måste till största delen ske ute i regionen, i Bergslagen. Även i Bergslagen finns det förvisso många problem kvar att lösa, men där finns också mycket goda förutsättningar att få i gång nya näringar och nya företag. Bergslagen har många fördelar; god industritradition, fin natur och kultur. Jag är optimistisk när det gäller Bergslagens framtid. Jag vill också nämna Uddevalla. Nedläggningen av Uddevallavarvet med 3 000 arbetsplatser förutspåddes av många betyda den totala undergången för Uddevalla kommun. Men vad har vi fått? Vad har hänt? Jo, en region som sjuder av aktivitet! Nedläggningen av varvet har frigjort många produktiva resurser, som nu används för att dra i gång nya näringar och nya företag. Det nya Uddevalla med ett mångsidigt näringsliv kommer att stå mycket starkare än det Uddevalla, vars väl och ve var beroende av otillförlitliga varvskonjunkturer och där en hel region var beroende av utvecklingen i ett enda gigantiskt företag. De regionalpolitiska satsningarna har således kraftigt förstärkts och har gett otvetydigt positiva resultat. Men trots detta har vi många tecken i den regionala balansen som oroar. En förklaring är självfallet att de regionalpolitiska insatser vi har satt in och nu sätter in är långsiktiga. De är i första hand inriktade på att bygga upp förutsättningarna för att starta nya företag och dra i gång verksamheter inom nya områden. Det är självklart, och den som seriöst diskuterar dessa problem inser att detta måste ta tid. Därför kan man inte vänta sig att vi på några år nu skulle ha kunnat rätta till de obalanser, vilkas bakgrund ligger i utvecklingen under krisåren i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Men — det vill jag i ärlighetens namn tillägga — när det gäller Bergslagen beror svårigheterna också på ensidigheten i gruvoch stålindustrin, och orsakerna ligger långt tillbaka i tiden. Men det är också så, det skall jag villigt erkänna, att det krävs ytterligare stora ansträngningar för att klara den regionala balansen. Dess bättre tycks det vara så, att det finns en ökande insikt bland i stort sett alla partier om att vi måste öka de regionalpolitiska ansträngningarna. Jag tycker mig också skönja en betydande samstämmighet om inriktningen av insatserna och om var de bör sättas in. Det skulle vara av mycket stort värde om vi verkligen fick till stånd en bred politisk enighet omkring regionalpolitiken. Om den nuvarande utvecklingen skulle tillåtas fortsätta, med tillväxten koncentrerad till ett fåtal regioner, riskerar vi att få omfattande spänningar och konflikter mellan olika delar av vårt land. De regioner som nu förlorar befolkningsunderlag kommer inte att acceptera detta. De ställer, med rätta, anspråk på att få del av tillväxten. Om inte detta skulle gå att åstadkomma, bäddar vi för en konfliktoch spänningsfylld tid, där region ställs mot region och kommun mot kommun. Detta måste vi tillsammans förhindra. Det är ju inte heller så, att de regioner som nu växer snabbt mår bra av en ohämmad tillväxt. Detta gäller naturligtvis främst Stockholms län, där man nu börjar känna av nackdelarna med en alltför snabb expansion. Bostadsbrist, trängsel i tunnelbana och på bussar, ökade luftföroreningar är några av nackdelarna med tillväxten. Ett av de största problemen är att länets egna ungdomar inte kan erbjudas bostäder till rimliga villkor. Även inom denna region kan därför betydande spänningar uppstå. Bostadslösa, socialt och kulturellt hemlösa lever under helt andra förhållanden än de som tjänar på trängseln: fastighetsägare, affärsidkare och andra som har fördelar av köer, ökad trängsel och ökad konkurrens, som pressar upp priser och hyror. Viljan att fördela välfärden rättvist över landet är alltså inte det enda motivet för regionalpolitiken. Också för att undvika ökade spänningar och social oro är det nödvändigt att öka de regionalpolitiska ansträngningarna och se till att hela landet får del av de förbättrade ekonomiska villkoren. Vad bör då inriktningen bli på de ökade insatserna? Jag har tidigare angett att i de ökade insatser vi gjort under de senaste åren har tyngdpunkten lagts på åtgärder som långsiktigt kan förbättra olika regioners utvecklingsmöjligheter, på deras möjligheter att expandera sitt näringsliv och göra det mera mångsidigt. En grundtanke i regeringens regionalpolitik är att varje region måste utvecklas efter sina egna särdrag och förutsättningar. Den inriktningen, menar jag, måste regionalpolitiken ha också i fortsättningen. Här vill jag starkt betona att regionalpolitiska hänsyn måste genomsyra politiken inom alla samhällssektorer. Det har regeringen också slagit fast i årets regeringsförklaring. De regionalpolitiska medel som finns och de insatser som görs med dessa har givetvis stor betydelse. Men samtidigt måste vi inse att den regionala utvecklingen till mycket stor del bestäms av beslut som ligger utanför den egentliga regionalpolitikens egen verksamhet och egna påverkansmöjligheter. Åtgärder på kommunikationsområdet, inom försvarsområdet, inom jordbrukspolitiken, utbildningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken kan ha mycket större betydelse för den regionala utvecklingen än det direkta stöd till företag och näringsliv som kan utgå inom de regionalpolitiska medlens ram. Syftet skall vara att man inom alla politikområden skall ta regionalpolitiska hänsyn och medverka till att bygga upp förutsättningar för näringslivsutveckling i varje region i landet. För att samordna olika åtgärder och bevaka att regionalpolitiska hänsyn verkligen vävs in i besluten — inte minst under budgetarbetet — har regeringen en särskild statssekreterargrupp med industridepartementets statssekreterare som ordförande. För att näringslivet ute i regionerna skall utvecklas och förnyas behövs en god utvecklingsmiljö för näringsliv och företagare. Jag instämmer i allt som Christer Eirefelt sade på denna punkt. Tillgång till utbildad arbetskraft, goda utbildningsmöjligheter, goda kommunikationer och en i övrigt god infrastruktur är naturligtvis mycket betydelsefullt. Staten och kommunerna har också en viktig uppgift i att hjälpa företag och företagare att hitta rätt i kontakter med t.ex. myndigheter och banker. Statens roll blir att hjälpa till med att förverkliga olika projekt, som direkt eller indirekt skapar sysselsättning, exempelvis genom det regionalpolitiska stödet till företag, teknikcentra, turistsatsningar och mycket mer. Jag vill särskilt peka på utbildningens och forskningens betydelse för den regionala utvecklingen. Kunskap och kompetens blir alltmer betydelsefullt för olika företags utveckling. Därför utvecklas de regioner bäst som kan erbjuda en mångsidig och kvalificerad utbildning och som har nära tillgång till de resultat som framkommer i forskningsoch utvecklingsarbetet. Om vi skall lyckas med att sprida näringslivets utveckling till fler än de sex å sju regioner i landet som har kvalificerade utbildningsoch forskningsmiljöer, måste vi bygga upp alternativ till de nu framgångsrika regionerna. Det handlar dels om att bygga upp utvecklingsoch utbildningsresurser på fler ställen, dels om att via olika insatser se till att utvecklingsimpulserna från högskolor och universitet ges en större spridning. Det kan bl.a. ske genom s.k. teknikoch utvecklingscentra, som nu byggs upp och planeras på ett stort antal orter runt om i landet. Det handlar samtidigt också om att förbättra kommunikationerna och övrig infrastruktur för att underlätta för de mindre och medelstora orterna att smidigt få kontakt med de stora universiteten och högskolorna. — Med alla dessa frågor arbetar vi nu aktivt på industridepartementet. De regionala högskolorna kommer att bli mycket viktiga resurser i detta teknikoch kunskapsspridningsarbete. Utbyggnaden av kommunikationerna är ett annat område som har stor betydelse för att ge befolkning och näringsliv i de regionalpolitiskt prioriterade regionerna bättre förutsättningar att utvecklas. Jag har sagt flera gånger tidigare i kammaren att de dåliga kommunikationerna i vissa delar av Bergslagen är ett hinder för att få företag dit och för att bredda dess näringsliv. Nu pågår på regeringens uppdrag en samordnad investeringsplanering inom kommunikationsområdet. Den omfattar, förutom vägarna, luftfarten, sjöfarten och järnvägstrafiken. I uppdraget till de ansvariga trafikverken har regeringen poängterat betydelsen av att dessa i sin långsiktiga planering väger in regionalpolitiska mål och riktlinjer. Jag ser det här som en stor möjlighet att få en bättre samverkan mellan olika trafikslag — samtidigt som det nu ges möjlighet att tidigt påverka framtida trafikinvesteringar, som kan bli av stor betydelse för den regionala utvecklingen. Arbetet förutsätter naturligtvis ett nära samarbete mellan länsstyrelserna och trafikverken. Datakommunikationerna är en viktig fråga för regionalpolitiken. Betydel sen av den utbyggnad av telekommunikationsnätet som nu håller på att genomföras i vårt land jämförs ofta med den stora betydelse som utbyggnaden av järnvägarna på sin tid hade för samhällsutveckling och bosättning. Vikten av den utbyggnad som nu pågår är ur regionalpolitisk synpunkt mycket stor och jag tror att vi underskattar den. Den stora satsning på utbyggnad av telekommunikationerna som nu också görs innebär att vi kommer att få mycket stor telekapacitet — även för datakommunikation — över hela landet. Den som efterfrågar telekommunikation kommer att få tillgång till alla sorters teletjänster kort tid efter det att de har begärts. Ingenstans i landet kommer bristen på telekommunikationer att hindra etablering och drift av verksamhet. Utbyggnaden och moderniseringen av telekommunikationerna kommer att öppna många nya möjligheter för företag att etablera och bygga ut verksamhet i stödområdena. Ingen del av Sverige kommer att missgynnas i det sammanhanget. Ett annat område för regionalpolitiska insatser är den statliga verksamheten. Regeringen har i sin regeringsförklaring betonat vikten av att öka arbetet med decentralisering av statlig verksamhet. Ytterligare ett område gäller de privata tjänstenäringarna. Där avser regeringen att ta upp överläggningar med företag och organisationer för att försöka länka ut tillväxt till stödområdena. Industriverket har i dagarna levererat en utredning om tjänstenäringarna. Vi analyserar nu denna utredning för att få fram ett underlag till de planerade överläggningarna. Det är viktigt, vilket också sägs i regeringsförklaringen, att näringslivet tar ett ökat ansvar för att hjälpa till att bygga upp nya företag och nya jobb på orter som drabbas av en ofrånkomlig strukturomvandling. Förhandlingar pågår i ett stort antal fall mellan industridepartementet och berörda företag. Inom industridepartementet och kanslihuset i övrigt pågår nu ett arbete med den inriktning jag här beskrivit, där vi undersöker vilka insatser som kan göras på olika områden för att förbättra den regionala balansen. Min avsikt är, herr talman, att så småningom stämma av detta arbete i det regionalpolitiska rådet, där det nu finns representanter för samtliga riksdagspartier.

Herr talman! Det går säkert, Thage Peterson, att tiga ihjäl den välgrundade kritik och analys som har redovisats i talarstolen i denna debatt. Det kanske går ett tag till, men jag vill varna för att det inte går i längden. Det går inte att säga att alla politikområden skall vägas in i regionalpolitiken och räkna med alla de områden där det handlar om statliga bidrag och regler men exkludera skatteområdet. Industriministern kommer säkert att undvika att svara på den fråga som jag nu har ställt två gånger, dels i frågedebatten förra veckan, dels i mitt anförande i dag: Om industriministern erkänner och tror att höjda skatter minskar tillväxten, är det då inte logiskt att sänkta skatter stimulerar den? Jag ställer bara denna enkla teoretiska fråga till industriministern och hoppas få ett svar i nästa inlägg. Industriministern talar om förhandlingar, överläggningar, åtgärder, insatser, samtal och jag vet inte vad. Det beskriver grunduppfattningen i Thage Petersons och socialdemokraternas syn på utvecklingen. Jag har här en tidning som heter Nu, en liberal tidning som är utomordentligt bra. I ett nummer redovisas ett samtal med två handläggare på statens industriverk, Anders Hedlund och Anders Isaksson, om regional utveckling. Det har gjorts en kartläggning av teknikspridningen ute i landet, och i detta samtal sägs att det händer mycket. Teknikspridningen har satt i gång utan statlig och central dirigering. ”Det är nog första gången i Sverige som något sådant börjar underifrån”, säger Anders Hedlund och Anders Isaksson. De säger vidare att det inte kan kallas en epidemi men att det är fråga om något slags smitta. Slutligen säger de: ”Den åtgärd från statsmakterna som kan ha bidragit till denna märkliga utveckling, är decentraliseringen av regionalpolitiken.” I regeringsoch verkskretsar rör man sig med denna typ av värdeord när man talar om vad som händer ute i landet, och då är det självklart att det bara blir överläggningar, bidrag, regler och styrning. Ni förstår inte, Thage Peterson, att det som nu sker är att er centralistiska filosofi möter ett nytt, framväxande nätverk ute i landet. Den konfrontationen klarar ni inte, Thage Peterson.

Herr talman! Jag har stor förståelse för att industriministern lägger stor vikt vid regionalpolitiken i sitt anförande. Självklart är det en viktig uppgift för både regering och riksdag att göra det möjligt att leva och försörja sig i hela vårt avlånga land. Visst finns det klara kopplingar mellan industripolitik och regionalpolitik. Just därför tycker jag att det är litet anmärkningsvärt att industriministern i så liten omfattning tar upp näringslivets allmänna förutsättningar i sitt anförande i dag. Men jag tar fasta på industriministerns löfte att återkomma på den punkten. Några ord även från min sida om regionalpolitiken. Den har i dag helt andra förutsättningar än under 1960-talet, då man hade en tillväxt som genom regionalpolitiken i stort sett skulle lokaliseras. I dag gäller det att utnyttja de möjligheter som finns ute i regionerna och ta vara på de lokala förutsättningar man har där. Det handlar om att decentralisera beslutsfattandet, att satsa på enskilda människor och lokala initiativ. Inte minst handlar det om att skapa förutsättningar för småföretagsamheten, menar jag. Därför är bra småföretagarpolitik också bra regionalpolitik. Därför är det dubbelt olyckligt att regeringens omsorg om mindre företag så mycket handlar om vackra deklarationer och mindre om aktiva handlingar. Det är riktigt att den internationella konjunkturen också gett positiva effekter för våra mindre företag, underligt vore det annars. Men låt oss för ett ögonblick, Thage Peterson, glömma varför det är som det är. Kanske kan vii stället komma överens om att det är illavarslande att så många, trots att marknadsförutsättningarna finns — det visar sig ofta när man träffar företagarna — ändå inte anser sig kunna investera och utveckla sin rörelse. Framför allt är de försiktiga när det gäller att nyanställa. Det finns en rad skäl till detta. Löntagarfonderna är ett hinder, skattepolitiken med marginalskatterna ett annat. Jag tror att ett positivt besked om skatten på arbetande kapital från industriministerns sida skulle vara välgörande. Begränsningarna i näringsfriheten i form av offentliga monopol och etableringskontroll är ett tredje hinder. Det finns också ett hinder som är mer diffust, men som man märker mycket tydligt när man träffar småföretagarna. Det är just samhällets attityd, myndigheters och kommuners attityder, som gör att företagarna inte satsar så som de skulle kunna göra. Om vi kan rätta till dessa missförhållanden, kommer småföretagen att kunna spela en ännu större roll i regionalpolitiken.

Herr talman! Till kärnan: Alla politikområden måste väga in regionalpolitiska aspekter i sina beslut. Så sker inte i dag. Thage G. Peterson hade ett anfall av ärlighet inför sin riksdagsgrupp. Det skulle vara en prydnad om Thage G. Peterson visade samma ärlighet och rakryggade hållning inför kammarens ledamöter. Jag har en fråga: Rapporten som har gjorts inom statsrådsberedningen talar om några medelstora städer. Statsministern har talat om några medelstora städer och finansministern har talat om några större orter. Vad är beskedet, Thage G. Peterson, till de mer än 200 kommuner som är små, som icke, hur man än ser på dem, kan kallas medelstora städer? Skall de nu lämnas utanför, eller ser Thage G. Peterson till att statsministern, finansministern och grupperna i statsrådsberedningen får vika sig? Jag hoppas att Thage G. Peterson har den styrkan. Vårens tal inför riksdagsgruppen har visat att hitintills har inte industriministern, den regionalpolitiskt ansvarige, haft den styrkan. Inget skulle glädja mig mera — för människornas skull — än om den regionalpolitiske ministern plötsligt fick tillfälle att växa litet på höjden. Som vanligt skiljer Thage G. Peterson inte på perioder av högoch lågkonjunktur. Han har glömt att han tillsammans med ett par folkpartister, mot regeringen, röstade fram ytterligare 500 milj.kr. till Landskrona. Han har glömt alla överbuden i varje fråga när det gällde pengar till de riktigt stora. Är minnet verkligen så kort? Thage G. Peterson var ändå oppositionsledare i den här typen av frågor. När jag lugnt och stilla gör en verklighetsbeskrivning av hur utvecklingen går i riket, kallas jag grälsjuk och annat. Men vad jag gör är ju att citera Thage G. Peterson själv. Och jag citerar socialdemokratiska landshövdingar, som är utomordentligt oroade och skrämda över det sätt på vilket regeringen sköter den regionala utvecklingen. När det är rena befolkningsraset påstår Thage G. Peterson att han är ute och tänder lyset. Ja, då kan Thage G. Peterson litet om elektricitet!

Herr talman! Från de stora exposéerna skall vi ner till det konkreta nuet. Jag ger naturligtvis Thage G. Peterson rätt i att regionalpolitik, om den skall leda till någon form av framgång, kräver både tålamod, långsiktighet och systemtänkande. Jag skulle vilja be Thage G. Peterson något litet utveckla de tankar som jag vet håller på att ta form i industridepartementet rörande en viktig del av regionalpolitiken och den kanske svåraste, nämligen inlandsfrågan. Jag vill fråga följande. Det finns en högskola i Norrlands inland. Det är en liten högskola. Är det enligt Thage G. Petersons mening en lämplig politik såsom ett långsiktigt inslag i inlandspolitiken att bygga ut denna högskola och ge den en mera allsidig kompetens och en annan status? För det andra vill jag fråga: Går tankarna i den riktningen att man skall försöka stödja de olika lokala glesbygderna i Norrlands inland genom någon form av koncentrerad satsning på verkligt livsdugliga stödorter, där det finns en viss allsidighet eller i varje fall någorlunda mångsidighet i arbetsmarknad och företagsstruktur?

Jag skulle också vilja veta om det finns tankar på att försöka bryta eller komplettera det något ensidiga sektorstänkande som finns inom många statliga verk. Man har uppifrån av politikerna givits direktiven att tänka affärsmässigt, och detta har i många fall resulterat i att man inte är benägen att satsa på de norra delarna av Sverige och speciellt inte inlandet, därför att man räknar med att där inte blir någon annan utveckling. Låt mig också fråga en sak som gäller utbildningen. Det är inte bara specialiteter och nyckelfunktioner som är viktiga i ett lokalt och regionalt näringsliv, utan det är faktiskt också de vanliga arbetarnas kompetens. Mer och mer har man i internationella sammanhang uppmärksammat att konkurrenskraft inte så mycket eller i varje fall i begränsad utsträckning sammanhänger med ledarskapet. Det sammanhänger faktiskt mycket mera med kompetensen nere på verkstadsgolvet.

Herr talman! Jag erkänner en sak, och det är att Börje Hörnlund kan mycket mer än jag om mörkläggning, både av fakta och av sanningar. Han är ganska framgångsrik när det gäller att mörklägga inte minst centerpartiets misslyckande i regionalpolitiken. Jag vet att han tycker osökt illa om att jag då och då påminner honom om hur det var under de borgerliga åren, men det är faktiskt så, att centerns beskrivningar av den regionala utvecklingen under de borgerliga åren inte stämmer med verkligheten. Det är visserligen i någon mening sant att befolkningen i skogslänen ökade under de borgerliga regeringsåren, men om man tittar på utvecklingen under hela perioden finner man följande. År 1976, socialdemokraternas sista år under den förra regeringsperioden, ökade skogslänens befolkning med över 9 000 personer. Efter det borgerliga maktövertagandet blev folkökningarna lägre och lägre för vart år, och 1981 minskade skogslänens befolkning, en minskning som sedan dess värre har fortsatt. Resultatet av den borgerliga politiken blev alltså i sammanfattning att man bytte ut en stabil befolkningsökning mot en minskning. Ni tog med andra ord över i en period av befolkningsökning, men ni lämnade över i en period med befolkningsminskning. Tycker verkligen centerpartiet att det var en framgångsrik politik? Så till flyttningarna som det talas så mycket om. Antalet långväga flyttningar, flyttningar över länsgräns, har trendmässigt minskat sedan 1979. Det finns i denna trend variationer som följer konjunkturerna — i högkonjunkturer har flyttningarna ökat, vid lågkonjunkturer har de minskat. Antalet flyttningar var högst 1970 — då var det 220 000 — och lägst 1983, då flyttningarna var nästan 100 000 färre. Under högkonjunkturåret 1985 flyttade ca 160 000 personer över länsgräns. Men det var lägre än under förra högkonjunkturtoppen 1980 — då befann sig centern faktiskt i regeringsställning och de borgerliga hade makten — då inte mindre än 167 000 personer flyttade över länsgräns. Det är alltså inte sant, Börje Hörnlund, att flyttlassen har ökat under de senaste åren. Tvärtom är flyttningarna under 1980-talet färre än de var under 1960 och 1970-talen. Jag har tidigare från kammarens talarstol rekommenderat Börje Hörnlund att för en gångs skull läsa Statistisk årsbok. Se på de statistiska data som finns i de här frågorna, så slipper ni kanske göra fler sådana pinsamma inlägg som Börje Hörnlund då och då brukar göra och förvanska fakta och sanningar! Den här befolkningsstrukturen betyder mer för skogslänens befolkningsminskning än utflyttningen. Befolkningssammansättningen i skogslänen är den viktigaste orsaken till befolkningsminskningen. Det är de låga födelsetalen och de höga dödstalen som följer av den stora andelen äldre människor som i dag medför en naturlig befolkningsminskning. Av skogslänen är det bara Norroch Västerbotten som har födelseöverskott. I Värmland och Gävleborg svarade födelseunderskotten 1985 för en större andel av befolkningsminskningen än vad flyttningsförlusterna gjorde. Jag utgår ifrån att dessa fakta ändå borde få Börje Hörnlund att något besinna sig och sluta göra sådana våghalsiga inlägg som han gör. När det gäller den samordning av olika områden inom politiken som Börje Hörnlund nu kräver och som jag tycker är utomordentligt viktig och nödvändig vill jag fråga Börje Hörnlund: Varför kom inte det kravet när centern hade ansvaret för regionalpolitiken? Då kunde ju centern — det vill jag bara stilla påminna Börje Hörnlund om — ha gjort den samordningen. Då lyste ju all samordning med sin frånvaro, och det mesta var kaos på detta område. I det läget hade det verkligen behövts samordning. När vi tog fatt i frågan blev Börje Hörnlund arg och sorgsen. Varför inte erkänna att det behövdes en socialdemokratisk valseger 1982 och en centerpartistisk valförlust för att Börje Hörnlund skulle få gehör för sina uttalade tankar om en ökad samordning inom regionalpolitiken? Varför kan inte Börje Hörnlund för en gångs skull vara litet glad över att ett gammalt centerkrav äntligen kunde genomföras till följd av att centern förlorade regeringsmakten? Jag skulle, herr talman, ha mycket mer att säga om centerns regionalpolitik. Inte minst har jag hämtat mycket stoff ur en famös skrift, som centern har kallat en rapport. I den drar man en mängd hårresande slutsatser. Jag skall inte gå in på dem mer än att säga följande: För att kunna göra någonting åt de regionala obalanserna krävs långsiktigt verkande åtgärder insatta under många år. Allt fler börjar nu komma till insikt om att detta tar tid. Det är en klen tröst — jag skall erkänna det — att säga att de långsiktiga insatserna skulle ha gjorts under 1970-talet och tidigare under 1980-talet, när allt började gå åt fel håll. Nu skedde inte det. I stället inriktade man politiken på att hålla framtidslösa branscher och företag under armarna och regionalpolitiken missköttes. Det är något som ni nu i efterhand bara kan konstatera. Därför är det desto viktigare att vi nu vidtar åtgärder för att öka möjligheterna för en långsiktig och god utveckling i regionerna. Som jag sade i mitt huvudanförande krävs insatser för att öka regionernas attraktionskraft och därmed konkurrenskraft. Men då är det farligt att göra som centern gör i debatten, nämligen att försöka inbilla människor att det finns åtgärder som i ett enda huj löser alla problem. Det finns inga enkla lösningar, utan vad som behövs är att fortsätta med den regionalpolitik som socialdemokratin har börjat föra. Jag sade, herr talman, att jag tyckte att Christer Eirefelt gjorde ett tänkvärt inlägg. Det är nödvändigt för varje regering att ha goda relationer med småföretagarna. Det är viktigt att suga upp erfarenheter och insikter. Jag uppfattade Christer Eirefelts inlägg både som självkritik och en uppfordran till alla partier och politiker. Det är viktigt att ta fasta på många av hans synpunkter. Nu är det dock inte så illa ställt med småföretagarkontakterna som den av Christer Eirefelt åberopade artikelförfattaren gör gällande. När småföretagspolitiken och näringspolitiken utformas sker det en mycket utförlig dialog med småföretagen och deras organisationer. Till industridepartementet finns knutna ett antal samrådsorgan, bl.a. en småföretagsdelegation. Den träffas regelbundet flera gånger om året för att diskutera nya rön, förslag till förändringar i småföretagspolitiken och mycket annat. Här finns alltså redan ett forum för öppna och konstruktiva diskussioner i viktiga frågor som rör företagens vardag. Jag vågar påstå att den uppfattningen delas av delegationens ledamöter och även av småföretagens organisationer. Ute i landet har de regionala utvecklingsfonderna en mycket viktig kontaktskapande roll, inte minst i det dagliga arbetet. Här finns alltså ett väl utbyggt kontaktnät mellan politiker, administratörer och företag på olika nivåer. Det utesluter naturligtvis inte att det kan bli ännu bättre. Jag är öppen för alla konstruktiva idéer och förslag i den riktningen. Men jag tror inte på artikelförfattarens förslag om ett massmöte vart sjätte år. I stället bör arbetet bedrivas som nu och kanske förbättras på olika sätt. Det är viktigt att klimatet i ett land är sådant att det främjar nyföretagande. Vi har också ett högt nyföretagande i Sverige. Åren 1984 och 1985 nybildades faktiskt 6 000 små företag i Sverige. Det är dubbelt så många som 1980-1983, då det bildades endast 3 000 nya företag, och det är ett uttryck för gott företagsklimat. Jag har mött det också under mina resor i landet, senast i förrgår då jag besökte sex små och medelstora företag i Sjuhäradsbygden — framgångsrika företag, expanderande företag, där man anser att det är lätt i dag att vara småföretagare i Sverige.

Herr talman! Jag vill påminna Thage G. Peterson om att han våren 1982 stod för en reservation om en stark ytterligare befolkningstillväxt i Stockholmsområdet. Den har Thage G. Peterson levt upp till. Däremot måste betyget bli underkänt när det gäller den regionala utvecklingen. De här två frågorna hör faktiskt ihop. Sedan talar Thage G. Peterson om långsiktiga och kortsiktiga åtgärder. Ni har sagt nej till 500 milj.kr. mer till länsvägnätet. Det skulle ha betytt mycket om det förslaget hade blivit till ett beslut i riksdagen, och det hade gett omedelbara effekter. Ni har sagt nej till höjt länsanslag. Det fattas pengar ute i regionerna. Jag talar rätt ofta med länsstyrelser runt om i riket. En enig politikergrupp förordade — och det var fint uppbackat remissmässigt — 30 milj.kr. till Träteknikcentrum i Skellefteå. Efteråt har Thage G. Peterson erkänt att det var ett misstag att inte se mera positivt på det. Men det var ju Thage G. Peterson som tog bort dessa 30 milj.kr. Varför gjordes det ingen samordning under de sex borgerliga regeringsåren? frågade Thage G. Peterson. Jo, det skedde stora samordningar. En stor sak var att man ökade den kommunala skatteutjämningen från två till tio miljarder kronor. Det är en oerhörd sak. Gå nu till Feldt och se till att det belopp som avsätts till kommunal skatteutjämning vid det här riksmötet får samma goda profil. Det är att samordna alla politikområden. Industriministern har två gånger talat om födelseöverskott och att Västerbotten har ökat. Det är att se det makro. Men kom ner till verkligheten - kom och hälsa på! Det är Umeå som växer. Det är Umeå som har födelseöverskottet. För flertalet kommuner är det rena katastrofen. Jag träffar många förtvivlade socialdemokratiska kommunalmän som klagar på den nuvarande regeringens sätt att sköta regionalpolitiken. Jag träffar naturligtvis också andra. Vad tycker Thage G. Peterson om att länsarbetsnämnden i Stockholm, Sveriges mest teknikstarka område, aktivt går in med statliga pengar och raggar civilingenjörer och ingenjörer från riket i övrigt som har stor brist på dem? Är det samordnat, Thage G. Peterson? Är det er politik? Jag fick inget svar på min fråga om statsministern och finansministern. Är Thage G. Peterson rädd att förlora, eller delar han statsministerns och finansministerns uppfattning?

Herr talman! Jag vill börja min sista replik med att tacka industriministern för att vi nu har fått bekräftelse på att vi har tagit upp problemen med de regionala obalanserna från precis rätt utgångspunkt. Vi för nu resonemangen på ett sådant sätt att industriministern inte ens förmår försvara sig. Möjligen kan det vara så, men det tycker jag skulle vara genant för industriministern, att det blir som vanligt när man tränger socialdemokratiska statsråd. De är tysta så länge man har replikrätt på dem, men sedan blommar de ut i den sista repliken. Låt mig inte få tycka att det är genant för Thage G. Peterson. Regionalpolitik är styrande och ställande och stöd och hjälp och regler. Tillväxtproblem är någonting helt annat. Jag förstår att socialdemokraterna vill se problematiken som regionalpolitik, för då kan ni ju styra och ställa och dirigera. Egentligen är det väl bättre för förverkligandet av den socialdemokratiska politiken, om så stora delar av landet som möjligt är i obalans, så att ni får styra och ställa. Sedan kommer vi tillbaka till skatten. Varför svarar inte Thage G. Peterson på min fråga? Jag vill inte gärna säga det, men jag tycker nästan att jag måste det nu: Sedan vi hade talat litet om frågan under frågestunden förra veckan sade Thage G. Peterson till mig, att vi får många tillfällen att diskutera detta. Men det är tydligen inte i dag. Jag tror att det över huvud taget aldrig blir av för Thage G. Peterson. Han måste nämligen svara ja på min fråga, och måste han offentligen svara ja faller hela den socialdemokratiska begreppsvärlden sönder och samman, för då har man förlorat hela motivet för den högskattelinje man måste ha för att kunna genomföra sin politik. Det börjar hända saker i Bergslagen, säger Thage G. Peterson. Ja, visst gör det det. Jag reser också i de delarna av landet och jag bor dessutom alldeles i närheten av dem. Man börjar ta initiativ, säger Thage G. Peterson. T. o. m. socialdemokratiska kommunalråd och andra politiker börjar ta initiativ. Kommunalrådet Hans Eriksson i Hällefors sade till arbetsmarknadsutskottet, även om han var litet förlägen: Det vi behöver mest här är sänkta arbetsgivareavgifter. Arbetsgivareavgifter är en typ av skatt, Thage G. Peterson. Varför hör vi ingenting om det? Kommunalrådet i Ljusnarsberg — en klok och erfaren man — säger: Inte kommer höjda skatter i Stockholm att hjälpa oss här. Vad vi behöver är bättre utvecklingsförutsättningar. En efter en kommer till insikt om att det faktiskt är så, att skall man få trovärdighet i påståendet att man värnar om de långsiktiga tillväxtförutsättningarna, kan man inte exkludera skatten. Socialdemokraterna måste exkludera skatten, och därför kommer ni aldrig till rätta med det här, Thage G. Peterson. Jag hoppas att vi får diskutera den här frågan någon gång, för det går väl inte att hålla tyst hur länge som helst.

Herr talman! Det var en riktig iakttagelse att ett stort mått av självkritik var inbyggt när jag talade om informationen mellan politiker och framför allt småföretagare. Jag tror nämligen att det är betydligt svårare för oss att få den kontakten med de små företagen. Det är också svårare för småföretagarnas organisationer att representera den väldiga mångfald av synpunkter och problem och möjligheter som finns i de många små företag som de har som medlemmar. Därför menar jag att det är särskilt viktigt att vi håller bra kontakt med så många av dem som möjligt för att lära oss deras förutsättningar och deras möjligheter att utvecklas. Jag vet inte heller om just Beckérus metod var den absolut rätta, men det är inte det viktiga för mig, utan det är att påtala att vi här måste bli betydligt bättre. Det gäller säkert oss alla. Det är riktigt att vi har en rätt så bra siffra när det gäller nyföretagande. Det som är litet bekymmersamt här är att det finns tecken som tyder på att det är betydligt sämre när det gäller tillverkande småindustriföretag. I en internationell jämförelse förefaller det som om vi faktiskt är dåliga där. Jag noterar vidare att industriministern inte talar om några ytterligare tvångsåtgärder för att stimulera investeringarna i våra mindre företag, och jag tolkar det som att industriministern delar min uppfattning att nya fondavsättningar inte är någon lösning. Det vore bra att få det bekräftat av industriministern i den sista repliken. Får jag också en gång till fråga industriministern, eftersom jag tycker att det är viktigt och vet att det är viktigt för väldigt många småföretagare: Kan vi räkna med att det kommer ett förslag om att skatten på arbetande kapital slopas? Det är inte minst en väsentlig ingrediens för att klara ett generationsskifte i familjeföretagen och, som en följdeffekt av det, inte ytterligare öka koncentrationen i näringslivet. Det som händer alltför ofta är ju att man i en sådan situation tvingas att sälja sitt i och för sig framgångsrika småföretag till något investmentbolag.

Herr talman! I en regionalpolitik gäller det att tänka i helheter. Därför har jag, i förbigående sagt, reagerat något mot den våldsamma romantisering av småföretagsamheten som här äger rum. Det är nu inte så att småföretagarna i det här landet någonsin har haft det särskilt dåligt. Bortsett från detta utgör småföretagsamheten, som har sin givna betydelse, det måste man erkänna, ändå en funktion av många andra och mycket större och viktigare faktorer som styr dess förutsättningar, ger den dess möjligheter. Det vore bra om Thage Peterson på något sätt kunde ge sig tid att kommentera dessa propåer om sänkta skatter och om olika former av skatteprivilegier som ett tänkbart regionalpolitiskt medel. Det vore bra om han en gång för alla kunde slå undan denna typ av illusionstänkande. När man sänker det allmännas skatter och ger vissa företag i vissa regioner mer pengar i hand uppkommer därmed inte på något sätt ökad investeringsverksamhet. Om de allmänna regionala förutsättningarna av företagarna själva bedöms som svaga kommer dessa pengar att gå till något annat. De kommer att placeras utanför regionen, de kommer att gå till rent passiva och improduktiva placeringar eller till någon form av överkonsumtion. Om man inte har en regionalpolitik som i övrigt bryter igenom de svårigheter som finns i de drabbade regionerna, kommer denna typ av skatteprivilegier som ett huvudsakligt medel inte att ha några verkningar. Däremot kan man tänka sig att en skatteutjämning mellan kommuner, som ger t.ex. Norrlandskommunerna större resurser att arbeta med och därmed större resurser att bygga upp en bra infrastruktur, sannolikt skulle betyda mer för att stimulera företagsamheten i dessa regioner. Det är infrastruktur, långsiktiga investeringar i stora block, långsiktiga investeringar i teknologiutveckling och uppbyggnad av infrastrukturerna som måste göras med ett programmatiskt syfte. Det är sådana ting som kan skapa andra förutsättningar för den lokala och regionala företagsamheten, däremot inte en politik som har skatteprivilegier och skattesänkning som en huvudnyckel till att försöka lösa några regionala problem. En sådan politik kommer bara att utarma den offentliga sektor som är en viktigare drivkraft för att öka sysselsättningen och skapa kvalitativt annorlunda omständigheter ute i de drabbade regionerna än vad den privata företagsamheten hittills har varit.
Herr talman! Jag tror, Christer Eirefelt, att vi är överens om småföretagens betydelse också för den regionala utvecklingen. Våra erfarenheter visar att småföretagen har tagit det stora ansvaret när vi nu har restaurerat näringslivet i flera regioner. Jag menar att den socialdemokratiska småföretagspolitiken har varit framgångsrik. Det viktigaste är ju att se på resultaten. Lönsamheten är god, soliditeten är god, investeringsverksamheten är god, och orderböckerna är fyllda. Det är naturligtvis viktigt med en företagsvänlig beskattning, som vi ändå har jämfört med flertalet industriländer. Det är viktigt med fasta spelregler mellan samhället och företagen. Detta har jag personligen erfarenheter av. Det är viktigt att vi är på vakt mot onödig byråkrati och onödigt krångel. Alla dessa frågor diskuterar vi löpande i småföretagsdelegationen. Vi har fått ytterligare ett exempel på Börje Hörnlunds svårigheter att umgås med matematiken. Länsanslagen har faktiskt höjts med 70 90 sedan 1982/83, sedan centerpartiet lämnade över ansvaret för regionalpolitiken. Det går att räkna ut. Denna gång behöver jag inte hänvisa till enbart Statistisk årsbok, utan jag kan också hänvisa till riksdagstrycket. Träteknikcentrum har fått teknikutvecklingsstöd, och vi är överens om utvecklingen där nu. Såvitt jag har förstått är man där mycket nöjd. Skulle man vara missnöjd, som Börje Hörnlund anser, är det en nyhet för mig. Som vanligt, eller som många gånger förr, höll Jörn Svensson ett intressant ideologiskt anförande som jag inte har tid att gå in och närmare analysera. Jag vill dock ta upp en fråga som Jörn Svensson berörde. Det gäller möjligheterna att utnyttja den nya tekniken inom elektronik och data till att berika människor och orter även i perifera regioner. Det är precis vad vi vill göra med många av de satsningar som vi gör inom regionalpolitiken på teknikoch utvecklingscentra. Där kan småföretagare och deras anställda liksom andra intresserade lära sig den nya tekniken och hur den kan användas i deras företag och verksamheter. Jag delar Jörn Svenssons uppfattning att samhällets roll måste vara att göra den typen av satsningar, att se till att människor runt om i landet får lära sig den nya tekniken. Då motverkar man också den koncentrationstendens som kommer automatiskt om marknadskrafterna får härja helt fritt. Vi har under de senaste åren satsat ungefär 200 milj.kr. av regionalpolitiska medel på utbildningsoch teknikspridningsåtgärder för att se till att utbildning och teknik sprids från de stora universiteten och högskolorna ut i landet för att just ge regionerna högre kompetens och bättre utvecklingsmöjligheter. Norrlands inland, som Jörn Svensson tog upp, är i dag det stora problemområdet. När det gäller Jämtland måste det göras extra insatser, och då måste självfallet Östersund och dess högskola vara en viktig resurs för utvecklingen i Jämtland. Vi måste försöka skapa ett nätverk av teknikoch utvecklingscentra i större orter i inlandskommunerna. Men det kräver då intresse, insatser och engagemang från länen, kommunerna och det näringsliv som finns i regionerna. De stora skogsföretagen som ju är beroende av inlandets överlevnad för sin råvaruförsörjning borde kunna vara med och göra insatser. Här är då utbildning och teknikspridning nyckelord i utvecklingen för Norrlands inland. Viktig är också turistsatsningen — vi har ju fått SIND:s utredning som nu bereds i jordbruksdepartementet. Glesbygdsstödet har också fått större utrymme genom de höjda länsanslagen. Men det är klart att moderaterna och Bengt Wittbom inte tycker om dessa krav på näringslivet. Bengt Wittbom tycker att regeringen ställer för stora krav på företagen. Han tycker inte om att de fria marknadskrafterna skall justeras det allra minsta.

Det är det ansvaret det gäller. Jag har inte ifrågasatt att det här kan gälla riktiga strukturåtgärder. Men frågan är ändå om det företaget inte skall ha något ansvar för orten, för människorna som bor där, och hjälpa till att bygga upp ett nytt näringsliv. Det är därför som jag har rest kraven på ett antal stora företag. Så länge jag är industriminister och ansvarig för regionalpolitiken kommer jag att fortsätta att resa dessa krav, därför att jag anser att näringslivet har en sådan skyldighet. En kraftig förstärkning av de regionalpolitiska insatserna har skett. Detta har ändå inte förmått att vända den negativa regionala utvecklingen som ju är en följd av svåra strukturkriser under andra hälften av 1970-talet och början av 1980-talet. Det här betyder, som jag har sagt, att de regionalpolitiska insatserna måste ökas ytterligare. I det här sammanhanget diskuterar vi en rad olika åtgärder. Ett uppslag är att göra det generellt dyrare att bedriva verksamhet i Stockholm och därmed i motsvarande mån förmånligare att etablera sig i andra områden i landet. Jag har inte tagit ställning till dessa frågor och är inte beredd att vare sig döma ut eller förorda något förslag. Som jag sade i en frågestund här i riksdagen förra veckan arbetar vi nu med en mängd förslag och idéer i syfte att stärka regionerna och påskynda utvecklingen mot regional balans och rättvisa. Jag sade då också att detta är en viktig fråga även för stockholmarna. En snabb expansion här är inte enbart positiv, utan den kommer att skapa spänningar i Stockholmsområdet mellan dem som tjänar och dem som förlorar på en sådan expansion. Jag menar att vi måste få till stånd en balanserad utveckling både av rättviseskäl och av sociala skäl, att vi måste hålla ihop både regionen och landet i övrigt. Jag skall avsluta med några ord i all vänskap till Bengt Wittbom om den moderata attityden till regional balans och rättvisa. Jag måste säga att jag är förvånad över att moderata samlingspartiets företrädare så till den milda grad värnar tillväxt och expansion i storstadsområdena och i snabbt växande tillväxtcentra att man inte för en enda sekund reflekterar över de avigsidor och nackdelar som en ohämmad tillväxt innebär för t.ex. Stockholms län. Detta med tusentals ungdomar i bostadskö tycks inte det minsta bekymra moderaterna. Det är ungdomar som helt kommer till korta gentemot företag och kapitalstarka personer som kan lägga fram upp till 1 milj.kr. för en lägenhet i staden. Man bekymrar sig inte det minsta för ökade sjukhusköer, ökad trängsel i tunnelbanan, ökade miljöproblem eller att de nya bostadsområdena tränger ut både parker och grönområden.

Jag måste säga att jag efterlyser solidariteten i moderatpolitiken, solidariteten med hårt utsatta regioner i landet, solidariteten med de grupper av människor i Stockholms län som skulle få det allt besvärligare om en ohämmad inflyttning hit och tillväxt skulle få ske. Jag efterlyser i moderatpolitiken en gnutta humanism och social känsla i er krassa tillväxtpolitik, den som ni står för just nu när det gäller regional rättvisa.

Herr talman! Låt mig inledningsvis konstatera att sysselsättningen inom den offentliga sektorn under de senaste 20 åren mer än fördubblats, från ca 775 000 till ca 1,6 miljoner anställda. I takt med den växande offentliga sektorn har också skattetrycket ökat. År 1960 uppgick den offentliga sektorns inkomster till ca 32 76 av BNP, medan de 25 år senare uppgår till ca 62 96. Den växande skattebördan och den växande offentliga utbyggnaden i egen regi har skapat allvarliga problem för landets företag och för människor inom den offentliga sektorn som vill kunna påverka sin egen situation. Det ökade skattetrycket har också ökat pressen på uppbördsmyndigheterna att tillse att västvärldens största offentliga sektor kan hållas i gång. För detta ändamål har staten försett myndigheterna med befogenheter, som i en del fall satt rättssäkerheten på undantag. En grupp som på ett avgörande sätt har satts på undantag när det gäller både skatteoch egenregihänsyn är de mindre och medelstora företagen. De är ca 290 000 till antalet och sysselsätter inte mindre än 1,3 miljoner människor. Därtill kommer att de även ur exportsynpunkt är viktiga, något som ofta glöms bort. Man talar mest om de stora börsnoterade företagen och deras aktiviteter. Faktum är att de mindre företagen står för 25 96 av den samlade exporten. Många gånger är de också glesbygdens livsnerv, vilket vi gärna vill markera när vi talar om de regionalpolitiska problemen. Bakom dessa företag står oftast en eller ett par personer med det direkta ägaransvaret, dvs. företagaren. Alldeles för liten hänsyn har hittills tagits till just hans eller hennes situation. De lever med i produktionen, och avgörande för deras villighet att nyinvestera och eventuellt öka sysselsättningen är just det allmänna företagarklimatet. En avgörande del i detta är skattesystemets utformning och skattetrycket. När industriminister Thage Peterson — jag konstaterar att han tyvärr icke är närvarande i kväll — vill satsa på småföretagen tror jag faktiskt honom. Men hans dilemma är att han inte vill satsa på småföretagaren, satsa på att förbättra företagarens allmänna situation, någonting som är viktigt. En avgörande fråga inte minst för växande småföretag är regeringens inställning till kapitalskatterna, dvs. arvsoch förmögenhetsskatterna. Vi har den högsta förmögenhetsskatten av alla industriländer, och detta sätter också sina spår i de ökade försäljningarna av familjeföretag till investmentbolag, vilket medför ökad maktkoncentration. Ju mer företagaren investerar och ju mer företaget växer och samtidigt genererar en hygglig vinst, desto snabbare hamnar företagaren i den s.k. kapitalskattefällan. Jag frågar: Varför skall en småföretagare som tar ut en lön på 150 000 kr. om året tvingas belasta sitt bolag med drygt 110 000 kr. för att kunna betala en förmögenhetsskatt på 24 500 kr.? Så förhåller det sig faktiskt. Förutom att den skapar en ökad maktkoncentration leder denna mer eller mindre konfiskatoriska beskattning till en direkt utarmning av företagandet i glesbygderna. Inget ont om investmentbolag, men när problem och svårighet uppstår i företagen finns inte där samma känsla för bygden som en egenföretagare har — det kan omvittnas av många. Därför blir min uppmaning: Avskaffa arvsoch förmögenhetsskatterna på kapital som arbetar i familjeföretag! Detta är för övrigt ett gammalt moderat krav, som vi har framfört i motioner och i åtskilliga andra sammanhang. Jag vill också peka på de strikt negativa följder som regeringens skatt på pensionssparande får för familjeföretagen. De har tidigare haft en låg ATP och har därför ofta satsat på privata lösningar. Nu hugger regeringen av en del av denna trygghet på ålderdomen. Detta innebär, enligt min mening, en djup orättvisa, som vi har anledning att starkt protestera mot. Herr talman! Jag nämnde inledningsvis att det ökade skattetrycket också lett till ökad rättsosäkerhet. I takt med den offentliga sektorns utbyggnad har myndigheternas befogenheter stärkts. Lagar som bevissäkringslagen och lagen om betalningssäkring, företagsbot och straffskärpningar vid eventuella brott i uppbördsfrågor har försatt företagarna i en orimlig situation. Om man därtill lägger att staten gett arbetsgivaroch arbetstagarbegreppen inte mindre än fem olika definitioner, förstår man hur omöjligt det egentligen är att ständigt göra allting rätt. Statens krav på effektivitet i uppbörden har gått före den enskilde medborgarens rättssäkerhet. Och målet för denna lagstiftning har varit företagarna. I dag ser vi effekterna av denna mångfald av lagar. Elof Hjortberg i Göteborg, Halvar Alvgard i Vimmerby, Roland Nilsson i Nybro och Lars Gunnskog i Växjö är, herr talman, bara några exempel på småföretagare som råkat i myndigheternas klor. De har fått ta hela den ekonomiska smäll och det ideella lidande som orsakats av myndigheternas framfart. Likt ett tonårsgäng i Kungsträdgården har myndigheterna slagit till mot vederbörande. När misstanke om brott inte längre förelegat har företagaren lämnats ensam kvar, utan hjälp från den arbetsgivare på vars uppdrag myndigheterna arbetar, dvs. staten. Visst är myndighetspersoner också människor och visst skall även dessa kunna göra fel, men då skall staten ta sitt ansvar och ge full ersättning för myndigheternas misstag. Men tyvärr verkar det som om regeringen inte ville ta intryck av det inträffade. I betänkandet ”Skatteutredningar — Slutbetänkande av utredningen om säkerhetsåtgärder m.m. i skatteprocess” föreslås en fortsättning. Går de föreslagna åtgärderna igenom i riksdagen, tas ytterligare ett stort steg bort från rättsstaten. Plötsligt skall nämligen myndigheterna ges en ovillkorlig rätt att i skatteärenden bereda sig tillträde till privata utrymmen. Vidare föreslår utredningen att vem som helst, bortsett från en trängre familjekrets runt den granskade, skall kunna höras under ed redan under skatteutredningens gång. Det betyder i klartext att grannar och arbetskamrater kan hämtas av polisen och föreläggas att vid vite avlägga ed och vittnesmål. Berättas efter avlagd ed inte hela sanningen, kommer den hörde att straffas med fängelse eller böter. Märk väl: utan att skälig misstanke om brott föreligger — det är det som är det hemska i det här sammanhanget. Nej, herr talman, så får inte en rättsstat fungera. Låt oss i stället införa ett strikt skadeståndsansvar för staten för fel som begås av statstjänstemän och återinföra ämbetsmannaansvaret. Då blir förhållandet mellan myndighet och medborgare något mer jämbördigt. Detta är också någonting som vi från moderat håll sedan länge har markerat och fört fram i partimotioner. Men den växande offentliga sektorn är inte bara ett problem ur skatterättslig synpunkt för de mindre och medelstora företagarna. Den omfattande egenregin utestänger företagen från att vara med och räkna på den offentliga verksamheten. Visserligen säger upphandlingskungörelsen att bästa och billigaste anbud skall tas, men genom att driva verksamheten i egen regi kringgår den offentliga sektorn upphandlingskungörelsens regler. Här och var börjar nu kommunerna gå ut på marknaden och köpa tjänster som tidigare varit reserverade för den offentliga egenregin — det skall villigt medges — men fortfarande betraktas enskilda företagare och deras anställda som en andra klassens medborgare, när de vill starta verksamhet inom vårdeller omsorgssektorn. Från socialdemokratiskt håll försvarar man sig med att företag inte skall ”tjäna pengar på vård och omsorg eller på folks sjukdomar”. Jag tycker dock att inte minst den pågående arbetsmarknadskonflikten på ett drastiskt sätt visat på behovet av verkliga alternativ till den offentliga egenregin. I och med att politikerna valt att ensidigt bygga ut den offentliga sektorn, har man blivit utan alternativ vid en konflikt. Medborgarnas berättigade krav på service kommer då plötsligt i andra hand. Politikerna har satt de offentliga arbetsgivarna i en orimlig situation, där de blivit fångar hos de offentliganställdas fackliga organisationer. Dessa kan genom att ta ut mycket små grupper lamslå praktiskt taget hela samhället. Men i stället för att avskaffa strejkrätten på den offentliga sektorn — utom vid myndighetsutövning — måste vi se till att få fram verkliga alternativ, alternativ som också öppnar möjlighet för människor som i dag arbetar inom exempelvis vårdsektorn att bli egenföretagare eller delägare. Genom att tillåta alternativ och konkurrens inom den offentliga sektorns ansvarsområde öppnar man oanade möjligheter till valfrihet för konsumenter och kostnadsoch effektivitetskontroll hos beslutsfattarna. Något som däremot skulle få negativa konsekvenser för sysselsättningsoch innovationsklimatet, inte bara i Stockholmsregionen, är den tanke som finns i regeringskansliet att lägga speciella skatter eller avgifter på företag i Stockholmsregionen. Låt mig konstatera att bara mellan Stockholm och Arlanda väntas 15 000 nya jobb fram till år 2000 — det stod för övrigt ganska tydligt i tidningen häromdagen. Detta kan vi självfallet inte säga nej till. Större delen av denna expansion väntas i de privata tjänsteföretagen. Att tro att de skulle flytta ut och etablera sig i landet i övrigt är en falsk dröm. Om nya skatter införs låter de helt enkelt bli att etablera sig och stannar kvar i existerande företag. De har ju valt att expandera just där marknaden finns och därför att de behöver den stimulans som både konkurrenter och kolleger kan ge dem. Därför vill jag uppmana regeringen, främst industriministern, att lägga tanken på den speciella Stockholmsskatten på hyllan. Med detta, herr talman, har jag pekat på några faktorer som kan få en positiv inverkan på företagarklimatet. Detta i sin tur kan få mycket positiva följder för sysselsättningen. Vi vet i dag att inte mindre än 75 96 av alla nyanställningar inom det privata näringslivet sker i mindre och medelstora företag, numera till större delen inom tjänstesektorn. Här finns en enorm potential för förnyelse och sysselsättning. Låt oss ta vara på detta genom att definitivt förbättra företagarklimatet.

Herr talman! Det är ingen hemlighet att det på nytt pågår en stor omflyttning i vårt land. Det är heller ingen hemlighet att de som flyttar tillhör varje utflyttningsregions viktigaste framtidsresurser — utbildningsbenägna och aktiva ungdomar samt småbarnsfamiljer. Om man granskar Stockholms läns landstings regionplan, förstår man därtill att de regionala klyftorna i dag bara ger föraningar om de framtida hoten. Planen bygger på en planerad befolkningsökning på 300 000 människor fram till år 2020. I planen utgår man från att det skall ske genom ökad inflyttning från i första hand hårt drabbade län. Det betyder i klartext Norrland. För att inte framtidsvisionerna om en mycket stark expansion i storstäderna och en avfolkning i glesbygd helt skall komma till förverkligande krävs en expansiv regionalpolitik. Men det behövs ett nytänkande på detta område. Den traditionella regionalpolitiken, som byggde på utlokalisering, omlokalisering, centralstyrning och förhandlingar med storföretag, är inte längre verkningsfull. Vad säger då vår industriminister, som också är ansvarig för regionalpolitiken? I en debattartikel i Norra Västerbotten skriver han: ”Om vi planerar rätt och sätter in de regionalpolitiska åtgärderna rätt, bör vi kunna göra många fler orter till goda tillväxtregioner.” Industriministern fortsätter: ”Avgörande för olika regioners möjligheter att utvecklas är en väl utbyggd infrastruktur, inte minst goda kommunikationer. Och det krävs att regionen kan erbjuda utbildning och tillgång till ny teknik.” Det är också precis vad industriministern sade tidigare i dag. Det är glädjande att notera att industriministern inräknar infrastruktur, kommunikationer, utbildning och forskning i regionalpolitiken. Men låt oss då titta på vad som händer inom dessa områden. Jag börjar med infrastruktur och kommunikationer. Under föregående riksdagsperiod har regeringen beslutat att avskaffa statsbidragen till kollektivtrafiken. I Norrbotten utgjorde statsbidragen 20 7 av kollektivtrafikens kostnader. Det betyder att en femtedel av kollektivtrafiken måste dras in. Det gagnar, som industriministern sade, inte precis kommunikationerna. Vidare har regeringen beslutat att minska statsbidragen till drift av kommunala vägar samt att minska statsbidraget till byggande av nya kommunala vägar. Beträffande 1985 års järnvägspolitiska beslut menar regeringen att det nu blir naturligt att intresset i ökad utsträckning koncentreras på SJ-koncernens ekonomiska situation. Regeringen menar också att SJ även i fortsättningen skall ha kravet på sig att förränta investeringarna i infrastrukturen. Mot den bakgrunden är det inte så konstigt att SJ internt diskuterar att lägga ned all persontrafik under dagtid norr om Ånge. Den uppfattning jag har fått när jag gått igenom regeringens propositioner på kommunikationsområdet är att regeringen inte alls prioriterar kommunikationerna eller satsar på en väl utbyggd infrastruktur i de mest utsatta länen. Hur skall människor i Norrland tordas satsa på egna idéer och på turism eller vilja arbeta på närbelägna orter i glesbygd, om inte kommunikationerna är goda? Ekonomiskt självbärande blir de aldrig i glesbygd, men samhällsekonomiskt lönar det sig kanske ändå att satsa på dem. I detta sammanhang vill jag hänvisa till boken ”Regional mångfald till rikets gagn”. I den skriver en grupp forskare knutna till ERU att historien har lärt oss att de viktigaste regionalpolitiska åtgärderna inte är industripolitiska utan att infrastrukturens stomme av järnvägar, vägar och andra system har större betydelse. Herr talman! Det andra blocket som industriministern hänvisade till var utbildning, forskning och ny teknik. Hur ser då förhållandena på dessa områden ut? Norrlandsfonden har tillsammans med Umeå universitet och högskolan i Luleå låtit konsultföretaget INDEVO studera forskning och utveckling, fou, i övre Norrland och jämföra detta med Sverige som helhet. Rapporten visar att industrin i övre Norrland satsar mindre på fou än resten av landet. Uppskattningsvis ca 6 96 av Sveriges industriella medel för fou satsas i de fyra nordligaste länen. Detta står inte alls i proportion till andelen av befolkningen, som är 11 96, och inte heller i proportion till förädlingsvärdet hos industrin i dessa län. Eftersom företagens förmåga att klara produktförnyelsen och kunna konkurrera har ökat i betydelse, har också företagens forskning och utvecklingsverksamhet kommit att spela en allt viktigare roll för den långsiktiga konkurrenskraften. Företagens långsiktiga överlevnad står och faller med deras förmåga att utvecklas tekniskt. Detta måste dessutom ske i en allt snabbare takt, eftersom den genomsnittliga livslängden på produkterna tenderar att krympa. Just därför är det särskilt viktigt att fou-insatserna ökar i svaga regioner. Norrland är en sådan region. Ett av skälen till att industrins utgifter för fou i övre Norrland är så låga är att antalet forskare och innovatörer inom den privata sektorn är proportionellt mindre i Norrland jämfört med övriga Sverige. Vidare finns det färre företag proportionellt i Norrland än i riket som genomsnitt. Basen för fou-personal kommer från högskolor, universitet och forskningsinstitut. I rapporten påpekas att utbildningen i Norrland för närvarande inte räcker till för att utgöra en tillräcklig rekryteringsbas. Eftersom företagen i övre Norrland satsar för litet på egna forskare och egna innovatörer, behöver universitet och högskolor i Norrland en starkare basorganisation än i övriga Sverige för att kunna svara mot de förväntningar som Norrlandsindustrin ställer på dem. Vidare lyckas universitetet och högskolorna i övre Norrland inte dra till sig den del av sektorsanslagens pengar som skulle motsvara regionens andel av befolkningen. Också detta beror förmodligen på en för svag basorganisation hos dessa. I rapporten har man dessutom kunnat påvisa att det finns statistiska samband mellan utbudet av utbildade vid högskolan i Luleå och de datatekniska företagens utveckling i regionen och att motsvarande samband även kan finnas när det gäller bioteknik. Mot bakgrund av detta är det viktigt att konstatera att om övre Norrland något så när skall kunna hänga med i den strukturomvandling som redan är på gång i vårt land, måste de norrländska högskolorna och Umeå universitet vara starka och välutvecklade för att dels kunna hänga med vid forskningsfronten, dels vara en länk mellan regionen och de högteknologiska centrum som växer upp i Stockholmsområdet och Västsverige. För att göra detta möjligt krävs konkreta åtgärder i stället för vackra ord och tilltalande teorier. Även här kan man konstatera att riksdagen — mot regeringens önskan — föreslog 20 miljoner mer än regeringen till de tekniska högskolorna. Det finns även flera andra liknande områden där regeringen har föreslagit förhållandevis litet och de borgerliga partierna — faktiskt tillsammans — har föreslagit betydligt mer. Här kan jag särskilt visa på att folkpartiet i sin motion har föreslagit 150 miljoner mer än regeringen för forskning inom högskolan och för högskoleutbildning. Slutligen, herr talman, vill jag tala om jordbruket. Det är ganska tragiskt att behöva konstatera att jordbruket har störst betydelse för sysselsättningen i de delar av landet som ger minst bidrag till landets jordbruksproduktion, beroende på de sämre klimatförhållandena. Omvänt kan man säga att det i och för sig är naturligt att huvuddelen av livsmedelsproduktionen sker i de områden som har de bästa förutsättningarna. Men av flera nationella skäl vill vi behålla jordbruk också i Norrland. Om detta råder enighet i riksdagen. Men dessutom är ett livskraftigt jordbruk ett sätt att stoppa ytterligare avfolkning av glesbygd, och därför krävs en progressiv jordbrukspolitik för Norrlands jordbruk. Det norrländska jordbruket spelar stor roll för sysselsättningen i Norrland. På många ställen i en glesbygd kan jordbruket kombineras med satsning på skogsbruk, turism, småindustri, bärodling m.m. Tillgänglig statistik visar också att samhällskostnaden för att tillskapa nya arbetstillfällen inom jordbruket är mycket liten i jämförelse med vad liknande insatser kostar inom den tillverkande industrin eller inom den offentliga sektorn. Hur ser då regeringen på denna viktiga fråga? Norrlandsstödet, som numera anses höra till de regionalpolitiska instrumenten och som också är en förutsättning för att kunna ha ett livskraftigt jordbruk i Norrland, vill regeringen inte öka, trots att jordbruksnämndens översyn av Norrlandsstödet visar att Norrlandsstödet under 1980-talet varit helt otillräckligt. Riksdagen beslutade mot regeringens vilja att höja Norrlandsstödet med 100 milj.kr. Man ställer sig frågan: Vilka områden avser regeringen egentligen att satsa på för att i vart fall bromsa den accelererande utflyttningen från Norrland? Inte tycks det, som man säger, vara kommunikationer. Inte tycks det vara forskning och utbildning, och inte heller tycks det vara jordbruk. Vad är det egentligen, i konkreta termer, man vill föreslå?

Herr talman! Under sensommaren har mycket av den allmänpolitiska debatt som försiggår i massmedia handlat om finansministerns planerade skatt på pensionsförsäkringar. Den debatten har för övrigt fortsatt här i dag i kammaren. Månad efter månad har också våldet på gator och torg fått de stora rubrikerna och den rejäla uppmärksamheten. Det skall bli en het höst, har de politiska kommentatorerna utlovat. Det segslitna tvistandet runt kollektivanslutning skall förstås också medverka till temperaturhöjningen. För oss i kds är det ofattbart att finansministern och regeringen ger sig på pensionssparandet. Åtgärden andas i själva verket samma respektlöshet gentemot individens rätt att planlägga och bestämma som vad kollektivanslutningen gör. I regeringsförklaringen fick vi veta att regeringen kommer ”att föreslå en engångsskatt på livförsäkringsbolagens förmögenheter. Avkastningen från denna skall oavkortat tillfalla de sämre ställda pensionärerna.” —Det kan låta bestickande. Och det kan knappast vara vare sig sakpolitiskt eller strategiskt klokt av oppositionen att inte möta regeringens löfte att förbättra för de pensionärer som har det ekonomiskt sämst. Det är också vår bestämda uppfattning att vissa pensionärsgrupper måste få ekonomiska förbättringar. Därför måste Kjell-Olof Feldts tilltag mötas med ett konkret förslag som reellt förbättrar för de sämst ställda pensionärerna. Vårt förslag är att oppositionen tar sig samman och deklarerar att de miljarder som de kollektiva löntagarfonderna lagt under sig skall, sedan dessa fonder upplösts, gå till pensionsfonderna och de sämst ställda pensionärerna. Vill man vinna förtroende och visa vilja att konkret förändra och förbättra, duger det knappast att själv komma tomhänt när man skall ropa nej till andras alternativ. Under de senaste veckorna har verkligen också lönerörelsen skaffat sig uppmärksamhet. Jag tycker att det är ytterligt angeläget att understryka, att det förvisso inte enbart är lönerörelsen som avgör människors materiella standard. Vi lever ju alla i hushåll. Hushållsekonomin regleras i allra högsta grad via skattepolitik och bidragsbestämmelser. För mig är det fullständigt ofattbart att regering efter regering, det myckna talet om solidaritet och rättvisa till trots, kan acceptera en skattepolitik och bidragspolitik som knappast alls tar hänsyn till vårdansvar och försörjningsansvar. Varken för den SACO-anslutne läkaren eller för kommunalarbetaren med familj är det via lönerörelsen som den materiella standarden nämnvärt regleras, utan den bestäms av om familjen har en eller två förvärvsinkomster. Det kan inte finnas någon i något politiskt parti som inte är väl informerad om att det i dag är barnfamiljer med en förvärvsinkomst som är den ekonomiskt eftersatta gruppen. Arbetsgivaren, staten, ordar mycket, och med all rätt, om att inflationen måste hållas nere för att reallöneförbättringar skall kunna ske. Skall de mest behövande grupperna få realförbättringar krävs en skattereform, som tar hänsyn till vårdansvar och försörjningsansvar. Viikds förordar rätten för makar att tudela inkomsten vid beskattningstillfället, så att man får överföra upp till fyra basbelopp, i nuläget alltså ca 93 000 kr. Denna tudelningsprincip kombinerad med en vårdlön är odiskutabelt de åtgärder som är nödvändiga för att det myckna talet om solidaritet och rättvisa inte skall klinga ihåligt. En arbetsgrupp inom centerpartiet har nyligen presenterat ett konkret förslag till avvecklingsplan för kärnkraften. Förslaget innebär ett välkommet underlag för den fortsatta debatten. Katastrofen i Tjernobyl understryker med all önskvärd tydlighet att avvecklingen måste påbörjas omgående. Det är absolut oförsvarligt att energirådet hittills undvikit att ta itu med det som måste betraktas som dess viktigaste uppgift — att presentera en politiskt förankrad konkret plan för övergången till en ny energipolitik. En stängning av de båda Barsebäcksreaktorerna samt Ringhals 2 är den inledning av kärnkraftsavvecklingen som nu krävs. Denna avveckling bör kunna vara avslutad år 2000. Herr talman! Regeringens ansatser att nu mera radikalt ta itu med miljöproblemen — jag tänker bl.a. på att ett separat miljödepartement skall inrättas — hälsas med tillfredsställelse. Låt oss nu verkligen få se att kampen mot försurning, kampen mot havsdöden, kampen mot att våra livsmedel blir giftbemängda etc. intensifieras. Jag kan exempelvis inte anse det rimligt, att åkermark läggs i träda och att jordbrukare lockas att upphöra med sin verksamhet genom att tilldelas avgångsvederlag, för att man på så sätt skall komma till rätta med det s.k. livsmedelsöverskottet. Vi har nu i Sverige den historiska chansen att planlagt styra svenskt jordbruk ut ur sitt tilltagande giftoch kemikalieberoende. Tar inte regeringen den chansen nu, då är jag rädd, herr talman, att vårt jordbruk, genom de arealbegränsande åtgärder som nu vidtas och föreslås, än mer fastnar i ett kemikalieoch giftberoende. En minskning av kemikalieanvändningen i jordbruket minskar både överskottsproblemen och miljöproblemen. Svenska naturskyddsföreningen har i en skrivelse till jordbruksministern framfört synpunkter som innebär att den nuvarande åkerarealen i stort sett skall behållas och att överskottet i första hand skall bemästras med minskad produktion per arealenhet. Livsmedelsdebatten kommer med all säkerhet att intensifieras. Vårt lands jordbrukare skall då inte behöva klä skott för den politik som drivit dem till nuvarande brukningsmetoder. Låt oss i stället nu enas runt parollen: Giftfri mat! Och låt oss dessutom ge upp vårt lands nära nog halsstarriga motstånd mot att differentiera momsen. Det är dags att tillse att maten blir både giftfri och momsfri. Herr talman! Det har, som vi alla vet, ordats mycket om konfiskation på sistone. Vi står emellertid alla ansvariga för en konfiskation som faktiskt är långt värre än Kjell-Olof Feldts tilltag, nämligen konfiskationen av vad någon kallat ”det biologiska kapital” som tillhör kommande generationer. När det kapitalet, som möjliggör mänskligt liv, är förbrukat är också framtiden förbrukad. Herr talman! Miljödebatten handlar i allra högsta grad om vår fysiska miljö, men den måste också handla om vår andliga miljö. Det är mer än hög tid att befria våra barn från videovåldet. Lika väl som svavlet försurar och ödelägger, brutaliserar och ödelägger den ständiga våldsinlärning som åtskilliga videogram består med. Jag tycker att det är rent oförsvarligt av vuxen-Sverige, av myndigheter, av oss, att ställa barn och ungdom vid skampålen och till svars, när de repeterar bråkdelar av de handlingsmönster och det beteende som vi låter videogrammen lära dem. Inte kan vi fortsätta begära att unga lättpåverkade sinnen skall kunna hålla sig med gränser mellan vad som är rätt och orätt, tillåtet och otillåtet, när de formligen får dränka sina känslor och sudda ut sina rättsbegrepp. I detta sammanhang, herr talman, vill jag verkligen också påtala att det sannerligen inte enbart är det våld som tidningarna rapporterar om som förekommer. Enligt statistiska centralbyråns sammanställning Offer för våldsoch egendomsbrott, Levnadsförhållanden, Rapport Nr 24, Stockholm 1981, utsattes under ett år, undersökningsåret 1978, i Sverige 25 000 kvinnor för våld i bostaden. I flertalet av dessa fall var alkohol den utlösande faktorn till våldshandlingen, som oftast upprepades flera gånger under året. 15 000 av dessa 25 000 kvinnor hade barn. I rapporten säger SCB att den undersökningsmetod som använts med säkerhet lett till för låga siffror. År 1983 publicerade professorerna Rolf Zetterström och Ingvar Nylander, S:t Görans sjukhus i Stockholm, en artikel som handlade om barns situation i en ung Stockholmsförort. De påstod att vart åttonde barn levde i ett missbrukarhem. Om detta överförs till hela landet och man utgår från att det för riket i övrigt gäller att vart sextonde barn lever i missbrukarhem, innebär detta att ca 100 000 svenska barn lever i missbrukarhem. Det är sannerligen inte svårt att förstå att mycket våld döljs bakom fasaderna i vårt land och att mycket gatuvåld får sina impulser där. Kampanjen mot våldet måste för att nå rejäla resultat också ta itu med alkoholbruk och droghantering. Jag hoppas verkligen att alla partiledare i detta hus inte skall behöva bli f. d. partiledare, innan de på allvar börjar ägna sig åt dem som slås ut av alkoholen. Herr talman! Det går ett stråk av nonchalans genom Sverige gentemot människovärdet, ett förakt för svaghet. Detta har fått sin näring från många olika håll. Jag tror egentligen inte alls på förbud, men jag är helt övertygad om att det krävs en motkraft, en moralisk och etisk vaccinering mot det förakt för människovärdet som smyger på så många och som drabbar den svage, och som faktiskt lätt kan klä sig även i vetenskapens och den moderna teknologins rock. Jag är helt övertygad om att respekten för människolivets okränkbarhet måste indoktrineras i oss alla, om vi skall kunna hålla alla våldsimpulser, alla destruktiva krafter stången. Det duger sannerligen inte att möta vare sig rasism, våldsglorifiering eller ens brist på framtidstro med ett moraliskt och etiskt vakuum. Vi motar inte undan otrygghet och rotlöshet och allt vad detta för med sig genom att överlämna våra barn till allmän värderelativism eller livsåskådningsmässig neutralitet. Jag finner det ytterligt förvånande, när vi ser stöldstatistiken, att ingen frågar sig om det ökande antalet stölder kan ha något att göra med att barn och ungdom inte får lära sig att Du skall icke stjäla. Jag vågar påstå att kristendomen har en mycket viktig roll att spela när det gäller att möta rasism, våld, bristande respekt för andras egendom och bristande framtidstro. Herr talman! Borde inte en allmänpolitisk debatt i vårt land, där den materiella välfärden är minst sagt omfattande men människans, och i synnerhet barnens, inre trygghet inte sällan saknas, handla om just de livskvaliteter som inte så lätt mäts i kronor och ören? Det hjälper inte en människa om hon vinner hela världen men förlorar sig själv. Borde inte fredsarbetet, som ibland kan sporra till de frejdigaste artiklar, börja i våra hem, makar emellan, i de nära och små sammanhangen? Borde inte fredsarbetet i förstone söka få stopp på exploateringen av människovärdet? Det är min mening. Jag hörde den mer än välförtjänte fredspristagaren, Elie Wiesel, yttra: ”Vi måste göra något med människohjärtat.” Så är det! Vi debatterar hjärtdöd och hjärndöd, och socialministern vet tydligen varken in eller ut när det gäller lämplig tid att lägga den aviserade propositionen. Tänk om det kunde läggas en proposition som handlade om att göra människohjärtat varmare och mer inriktat på att främja fred och försoning, mer benäget att skapa trygghet och harmoni i närmiljöer och naturligtvis också i de vidaste sammanhang. Herr talman! Jag sitter inte och väntar på den propositionen från någon regering, men jag är fast övertygad om att skall vi få också de livskvaliteter, som vi inte kan köpa för pengar, men som är så absolut nödvändiga för att vi skall ha fog för att kalla vår standard hög, då måste Sveriges riksdag mer än hittills våga sig in i värderingsdebatter, då måste politiska partier överge sin fasta tro på att staten kan vara etiskt neutral. Då måste den politiska debatten genomsyras, klart visa att vi insett och inser att människan lever inte allenast av bröd. Herr talman! Låt mig allra sist, i samband med talet om att ”göra något med människohjärtat”, som fredspristagaren uttryckte det, få vädja till statsminister Ingvar Carlsson och utrikesminister Sten Andersson att nu på ett kraftfullt och oeftergivligt sätt göra Leila Millers och Valdo Randperes krav till sitt, att Leila Miller och Valdo Randpere skall få återförenas med sin dotter Kaisa. Vi känner till att det bedrivs en sådan kampanj, i synnerhet av mamman Leila själv. Det kravet måste höras från Sverige så att det formligen ekar bakom murarna i Kreml.

Herr talman! Tjugo års erfarenhet av regionalpolitiken har lärt oss att den inte har varit särskilt effektiv. Riksdagen har vid många tillfällen i stor enighet fastställt höga mål, men praktiska medel för att nå dessa mål har saknats. Regionalpolitiken kännetecknas närmast av uppgivenhet och fromma förhoppningar om att privatkapitalet skall lockas att ta sitt ansvar. Industriministerns belåtna uppräkning av åtgärder tidigare i dag ändrar ingenting. Resultatet ser vi med skrämmande tydlighet. I Sveriges inland, i kommunerna från Värmland till Norrbotten, pågår förändringar som snabbt kommer att göra allt större delar till ödemark. Folket som lever och verkar i inlandet är de stora förlorarna. Kraftfulla samordnade åtgärder måste till snabbt för att säkra arbete och grunder för ett socialt och kulturellt meningsfullt liv. Om vi inte hade haft expansionen inom den offentliga sektorn skulle problemen säkert ha varit ännu större. De borgerliga attackerna mot vår gemensamma sektor måste därmed också ses ur ett regionalpolitiskt perspektiv. Erik Hovhammar verkar tycka att den offentliga sektorn mest är en börda för folket. Det måste bygga på massiv okunskap om människors verkliga behov. Den borgerliga politiken, sedan 1982 under socialdemokratisk ledning, har gjort att en ny våg av flyttlass börjat strömma från Norrlands inland till södra Sverige. På de senaste fem åren har befolkningen minskat med över 22 000 invånare, varav 5 000 de senaste två åren. Beskeden om nedläggningar duggar tätt och nya är att vänta. Det gäller industriell verksamhet, gruvnäringen och jordbruket. Riksdagen må uttala hur mycket som helst att inlandet skall ha ett jordbruk, men som läget är nu sker avvecklingen i en förfärande takt. Åldersstrukturen på yrkesverksamma jordbrukare är sådan att det är mycket enkelt att göra prognoser över inlandsjordbrukets död. Unga jordbrukare måste ersätta dem som slutar. De måste ges villkor så att gamla brukningsenheter kan hållas vid liv och inte läggas för fäfot. Argument för det har riksdagen uttryckt många gånger. Läget i malmfälten visar mycket tydligt skillnaden mellan borgerlig och socialistisk politik. Den s.k. vilda strejken som nu pågår vid koppargruvan i Aitik klargör konflikten mellan företagsekonomiskt tänkande och arbetarnas självklara rätt att slåss för sin överlevnad. Försäljningen av Viscaria är ett annat exempel. Naturtillgångar skall ägas av oss alla här i landet och inte, som i detta fall, säljas t.o.m. till utlandet. När löntagarfonderna diskuterades fanns förhoppningar hos många socialdemokrater om att de skulle bli ett instrument för att utveckla industri och skapa nya arbeten. Vi kommunister var avsevärt mindre entusiastiska. Tyvärr har vi fått rätt. Fonderna har inte betytt någonting för att utveckla eftersatta regioner. Norrfondens agerande har varit näst intill kriminellt — det är inte bara vi kommunister som anser detta. Fondernas placeringspolitik motverkar helt enkelt regionalpolitikens mål. Den s.k. Mellanfondens, dvs. fjärde löntagarfondens, placeringspolitik formuleras så här: ”Huvudmålet är att nå bästa förmögenhetstillväxt jämfört med övriga fonder. Undermål bör vara att om möjligt bidra till företagsutveckling i Sverige.” Vad är detta annat än urtypen för kapitalistiskt beteende på bekostnad av folkets behov! Löntagarnas pengar används för att göda börsen och dess spekulanter. Utan reprimand eller annan påföljd från regeringens sida handlar fonderna emot fondlagen och dess anda i en omfattning som knappast skulle tillåtas för privata placerare. Statsministern sade förut i dag att fonderna spelar en positiv roll. Ja visst, positiv för kapitalisterna men inte för Sveriges folk. Regeringen har utrymme i riksdagen för att kunna föra en radikal arbetarpolitik. Men man föredrar att vänslas med borgarna. Verkningarna ser vi i regionalpolitiken. Arbete, service och en god miljö i hela landet kräver maktförändringar. En första förutsättning för en aktiv regionalpolitik är att samhället tar makten över kreditväsendet. Vi behöver kraftiga investeringar i infrastrukturen. Regionalpolitiken skall styra förläggningen av den högre utbildningen, inte kapitalets vinstkrav. Det behövs ökade investeringar för att förädla landets egna tillgångar och råvaror, ny energiteknik, utökade järnvägstransporter och telekommunikationer. Vpk har tidigare genom en motion av min företrädare Sven Henricsson krävt att det skall inrättas en inlandsdelegation. Tyvärr avslogs förslaget av vårriksdagen, men behovet av kartläggning av inlandets möjligheter och ett instrument för att garantera samverkan mellan inlandskommuner, länsorgan, utvecklingsfonder, löntagarfonder, Norrlandsfonden och glesbygdsdelegationen blir starkare för varje dag. Skapar vi inte ett sådant organ kommer vi att få se exempel på lokala initiativ, som förvisso inte kommer att bidra till att samhället kan ta kraftfulla samlade grepp över regionalpolitiken. Ett sådant exempel är projektet Bandstad i Västernorrland, ett sammanhängande område från Njurunda i söder till Älandsbro i norr. Tanken är att om man inte gör något kommer Sverige om några decennier att bestå av Stockholm, Göteborg och Malmö. Genom Bandstad får vi i stället Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Skillnaden kan tyckas vara marginell, och den är inte ens entydigt positiv. Vi kommer som sagt säkert att få höra om liknande initiativ från andra områden. Bilden av splittring och maktlöshet förstärks. Vem inbillar sig annat än att det är i relativt starka områden som sådana tillväxtzoner bedöms ha en framtid? Vem tror annat än att det är inlandet som får släppa till ungdom, kunnande och råvaror? Regionalpolitiken är en ödesfråga för inlandet. För att den skall bli framgångsrik krävs socialistiska lösningar, precis som Jörn Svensson påpekade tidigare i dag. När skall regeringen — i kraft av en socialistisk majoritet i riksdagen — äntligen börja föra en socialistisk regionalpolitik? Socialdemokrater och borgerliga partier knådar i samma deg, men den degen kommer aldrig att ge bröd. Britta Bjelle ville ha några goda och viktiga åtgärder vidtagna, men med vilka styrmedel skall det ske? Det räcker inte att bara önska. Nödvändigheten av en socialistisk politik blir än tydligare om vi ser oss om utanför rikets gränser. De transnationella företagen blir allt mäktigare, och detta påverkar naturligtvis på ett avgörande sätt viktiga beslut även i vårt land. Det är verkligen fråga om Sverige i imperialismens nät, som för resten är titeln på C.-H. Hermanssons senaste bok. De ledamöter som inte har läst den kan ju önska sig den i julklapp. Jag kan försäkra att juluppehållet inte blir förgäves för den som läser den boken. Vårt land kan naturligtvis inte fortsätta att vara beroende av internationellt storkapital, om vi skall kunna föra en politik för våra egna behov. Ett ökat utbyte med statshandelsländerna Sovjet, Kina m.fl. är det självklara alternativet. Sveriges roll i ett framtida Europa kan bli den som inlandet i dag har i Sverige. Jag frågar åter: När skall socialdemokratin och regeringen börja driva en socialistisk regionalpolitik?